Fru talman! Liberalismen är en frihetsrörelse. Den gemensamma bärande idén är respekten för och tilltron till den enskilda människan. De gamla liberalernas kamp i vårt land handlade om befrielse från religiöst och politiskt förtryck och befrielse från okunnighet. Deras kamp handlade också om allmän och lika rösträtt, om att bildning inte skulle vara förbehållen enbart de besuttnas barn. Frihandel, yttrandefrihet och rättssäkerhet var också sådant som liberalerna då slogs för. I dag slåss vi liberaler delvis för samma friheter, men också för nya. Som Bengt Westerberg övertygande har visat är det viktigt att människor får friheten att själva kunna påverka sin ekonomiska situation. Den möjligheten saknar många i dag. Vi arbetar också för etableringsfrihet och en stark rättssäkerhet. Vi vill skydda de enskilda människornas integritet i datasamhället, bl.a. genom att begränsa samkörning av register och genom att stärka datainspektionens ställning. Vi vill öka de enskilda människornas frihet att välja social service, t.ex. vilken läkare de skall gå till. Och vi vill stärka yttrandefriheten genom att tillåta konkurrens i radio och TV. Socialdemokraterna talade tidigare mycket om frihet. Efter den socialdemokratiska partikongressen har dock det socialdemokratiska talet om frihet tystnat i stor utsträckning. Jag förstår den tystnaden. Partikongressen slog ju fast under massiv enighet, att kollektivanslutningen av enskilda människor till det socialdemokratiska partiet skall fortsätta. Inte ett pip hördes som protest vare sig från kvinnoförbund eller från ungdomsförbund. En nyhet kommer att införas, bestämde kongressen. Den kvarts miljon människor, som inte är socialdemokrater men som ändå mot sin vilja fösts in i det socialdemokratiska partiet, kommer i fortsättningen att få en partibok som handgripligt bevis på sin förödmjukelse. Socialdemokraterna kommer, tydligen utan att skämmas, att fortsätta att plocka pengar från hundratusentals människor som på valdagen röstar på ett annat parti än det socialdemokratiska. Hur fungerar då kollektivanslutningen i praktiken? Vi fick till folkpartiet ett brev häromdagen, där det hette: ”Är det verkligen frihet i vårt land när socialdemokraterna varje år ansluter tusentals medlemmar till sitt parti, medlemmar som aldrig blivit tillfrågade. Själv är jag aktiv folkpartist, arbetar som dagbarnvårdare. Mitt fackförbund är Kommunalarbetarförbundet. Vid tre tillfällen har jag skrivit till nämnda förbund och begärt utträde ur socialdemoktatiska partiet. Jag har ännu inte fått något papper på att detta skett. På två år har jag inbetalat 2 790 kr. Vad har SAP fått av dessa pengar? Att jag inte har fått minskad fackföreningsavgift på grund av mitt utträde ur SAP förklarades från fackföreningens sida med att min del i stället går till en fond.” Så fungerar kollektivanslutningen i praktiken. I förra veckan hade jag en interpellationsdebatt här i kammaren med Sveriges justitieminister om kollektivanslutningen. Det var en mycket ” egendomlig debatt. Justitieministern, som formellt är rättssäkerhetens högste övervakare i det här landet, kände inte ett ögonblicks tvekan inför den kränkning av enskilda människor som kollektivanslutningen innebär. Justitieministern vägrade förvånansvärt nog också att svara på direkta frågor som ställdes i debatten. Jag vill därför i dag i riksdagens allmänpolitiska debatt upprepa de tre frågor om kollektivanslutningen som jag förra veckan ställde till justitieministern och som alltså inte blev besvarade. Jag ställer frågorna till Ingvar Carlsson. Det känns naturligt att göra det. Ingvar Carlsson är ju inte bara vice statsminister utan ibland framträder han också som s.k. frihetsminister. Jag skall ställa frågorna långsamt och tydligt, så att Ingvar Carlsson inte frestas att svara på andra frågor. För det första: Vad är det för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti? För det andra: Stöter det inte Ingvar Carlssons rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar till ett parti vars politik de ogillar? För det tredje: Stöter det inte Ingvar Carlssons rättskänsla att det förekommer trakasserier mot medlemmar som reserverat sig mot beslut om anslutning till det socialdemokratiska partiet? Jag tror att vi i denna kammare och även TV-tittarna och radiolyssnarna förväntar sig att Ingvar Carlsson i dag svarar på de frågor jag ställt. Vi har tidigare i den här debatten gång på gång fått veta av statsministern att Ingvar Carlsson tänker ägna en stor del av sitt anförande åt att diskutera samarbetet mellan centerpartiet och kds. Men Ingvar Carlsson har 30 minuter till sitt förfogande, och jag är därför övertygad om att han svarar även på de konkreta frågor om kollektivanslutningen som jag här har ställt. Det vore också, fru talman, mycket värdefullt om vpk:s inställning till kollektivanslutningen kunde klargöras. Vpk är det enda parti som inte deltog i förra veckans generaldebatt om kollektivanslutningen. Även vpk:s tålamod föreföll tidigare ha börjat tryta när det gäller kollektivanslutningen. Den 28 julii år avvisade Lars Werner i Dagens Nyheter tanken att en lagstiftning mot kollektivanslutning skulle innebära en kränkning av föreningsrätten. Han sade: ”Här tar principen om den individuella handlingen över.” Under de senaste veckorna har dock gjorts nya uttalanden från kommunistiskt håll av annan innebörd. Därför vore det bra om kommunisterna i den här debatten kunde tala om hur de ser på frågan om kollektivanslutningen. Är ni beredda, Jörn Svensson, att tillsammans med folkpartiet, centerpartiet och moderaterna verka för en lagstiftning som ger varje enskild människa rätt att själv bestämma vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra? Om ni är beredda att göra det, finns det nämligen en majoritet här i riksdagen för en lag som slår vakt om den enskilde individens frihet.

Fru talman! I statsministerns regeringsförklaring vid riksmötets öppnande i år gavs en mycket glättad bild av Sveriges ekonomi. Även i dagens debatt har statsministern, enligt min mening, gett en alltför ljus bild av svensk ekonomi. Mitt i högkonjunkturen finns det ju, och det har diskuterats här i kammaren tidigare i dag, några tendenser när det gäller utvecklingen i svensk ekonomi som är mycket oroande. Det första stora problemet är arbetslösheten. Arbetslösheten är i dag, i en högkonjunktur, mycket hög, och högre än under tidigare lågkonjunkturer på 1970-talet. Ändå är de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mer omfattande nu än de varit under någon tidigare högkonjunktur, och faktiskt också mera omfattande än under någon tidigare lågkonjunktur. Den största besparing man kan göra, sade Olof Palme i 1982 års valrörelse, gäller de 12 miljarder arbetslösheten kostar. I dag kostar arbetslösheten inte 12 utan 20 miljarder. Och ytterligare omkring 2 miljarder tillkommer i kostnader genom gårdagens överenskommelse mellan socialdemokraterna och vpk. I dag är också arbetslösheten ur social synvinkel svårare än tidigare. Det beror på att arbetslöshetstiderna under det senaste året varit rekordlånga och att de fortfarande är klart längre än någonsin tidigare. Under större delen av 1970-talet var den genomsnittliga arbetslöshetstiden ca 16 veckor, med en viss minskning under högkonjunkturerna 1975-1976 och 1979-1980. Under 1980-talet har tiderna fortsatt att öka hela tiden och är nu uppe i ca 24 veckor. Tyvärr har vi inte sett någon minskning under nuvarande högkonjunktur heller. Slutsatsen — och den inger mycket stora bekymmer — är att vi i dag har en högre öppen arbetslöshet och längre arbetslöshetstider än under någon av 1970-talets lågkonjunkturer, trots en mycket omfattande arbetsmarknadspolitik. Från folkpartiets sida vill vi långsiktigt få åtgärder som gör att sysselsättningen kan öka. Vi vill avveckla fonderna och stimulera nyföretagandet. Det kommer att medverka till att öka sysselsättningen. Vi vill satsa på forskning och utveckling och stimulera företagen att anställa ungdomar genom att minska på företagens avgiftsbörda om de anställer ungdomar. Vi vill utvidga lärlingsutbildningen. De företag som anställer lärlingar bör, tycker vi från folkpartiets sida, få 75 90 i statsbidrag första året, 50 76 andra året och 25 90 tredje året. Ju nyttigare lärlingen blir för företaget, ju mer får företaget betala. Vi tror att detta på både kort och lång sikt kommer att bidra till en ökad sysselsättning. Ett annat huvudproblem utgör självfallet budgetunderskottet, som har ökat kontinuerligt sedan början av 1970-talet. Efter regeringsskiftet 1982 fullkomligt exploderade utgifterna. Från budgetåret 1981 82 ökade med 8 miljarder, steg nu med 20 miljarder. Nu vill regeringen ge intrycket att det var de borgerliga som tog upp lån och finansierade budgetunderskottet med lånen. Då uppkommer den intressanta frågan: Vad borde vi ha avstått från? Är det arbetsmarknadsåtgärderna, industristödet eller utbyggnaden av barnomsorg eller pensionstillskott? Socialdemokraterna föreslog ingenting av detta i opposition. Tvärtom föreslog de gång på gång ännu mycket större utgiftsökningar. När sedan förslagen om besparingar kom, gick socialdemokraterna emot nio av tio besparingsförslag. Först nu — i regeringsställning — har man accepterat de flesta. Det är naturligtvis bra, men de socialdemokratiska väljarna måste ha blivit mycket konfunderade av agerandet. Nu har ett nytt panikpaket med skattehöjningar sett dagens ljus, efter överläggningar mellan socialdemokraterna och kommunisterna, och vi har i dag fått höra vilket stort inflytande vpk har haft på det paketet. Men skattehöjningar löser inte några problem. Vad vi vill göra — det har framgått tidigare av vad Bengt Westerberg sagt från folkpartiets sida — är att spara ytterligare. Läser man vår partimotion från januari ser man att det finns en lång lista där, som ger en nettoeffekt på 10 miljarder kronor i minskning av budgetunderskottet, om man hade följt folkpartiets förslag. Fru talman! Det är i år 50 år sedan folkpartiet bildades. Långt dessförinnan hade liberalernas politiska insatser haft stor betydelse för utvecklingen i vårt land. Karl Staaff kämpade för allmän och lika rösträtt och genomdrev folkpensionen. Den blåklint som vi folkpartister i dag bär och som pryder våra valaffischer var tidigare rösträttsrörelsens symbol. Blåklinten påminner oss därför om våra traditioner och om gamla tiders liberalers rösträttskamp. Efter Karl Staaff kom Nils Edén, som etablerade parlamentarismen. Bertil Ohlins socialliberala inriktning blev sedan och är fortfarande grunden för folkpartiets ekonomiska politik. Vi som i dag arbetar inom folkpartiet har genom vår historia lärt oss att det i åtstramningstider är viktigare än någonsin att slå vakt om liberala värden som maktspridning, tolerans mot oliktänkande, jämställdhet mellan könen och solidaritet med eftersatta grupper i Sverige och andra länder.

Fru talman! Jörgen Ullenhags fråga om vpk:s inställning till kollektivanslutningen skall jag inte besvara i mitt anförande, utan jag skall tala om andra ting. Jag sparar den frågan till en av mina båda repliker senare. Jörgen Ullenhag har naturligtvis rätt att få ett svar. Man hör ofta sägas att människor bäst förstår de små tingen i den näraliggande tillvaron. Jag tillhör dem som tror att det är tvärtom, att det finns för litet perspektiv i politiken och att varje människa har behov av att relatera sig till ett större sammanhang. Jag tror att man då förstår politik bättre och bättre ser vilka värderingar som ligger bakom den. Jag tror också att det är särskilt viktigt för arbetarrörelsens folk. Ett stort problem, som måste förstås i sitt större sammanhang, är arbetslösheten. Det sägs att vi nu har högkonjunktur. Ändå är arbetslöshet och undersysselsättning större än i det som vi på 1960-talet kallade lågkonjunktur. Tvärsigenom alla tillfälliga variationer kan man under 20 år se en klar tendens. Arbetslöshet och utslagning ökar. Det blir också fler som befinner sig i kortvariga, tillfälliga arbeten utan stabil ekonomisk grund för sina liv. Det har blivit fler som är arbetslösa långa perioder. Det är fler som börjar sina vuxna liv med att vara arbetslösa. Vi vet att de arbetslösa är sjukare än andra medborgare. Det är som om samhällets sjukdom speglar sig i människornas hälsa. Vi vet slutligen att man förutser ytterligare ökad arbetslöshet, när konjunkturen vänder senast om något år. Jag vill gärna ställa en fråga, att fundera över för alla som här och ute i landet lyssnar på debatten: Vad händer med ett samhälle, där arbetslöshet och social utslagning blir ett stående inslag? Vad för slags samhälle får vi, om en stadigt växande del av människorna får leva i samhällets marginal utan stabila samband med arbetsliv och de kontaktnät som det medför? Hur blir det med solidariteten mellan dem som finns innanför och dem som står utanför grindarna till arbetsplatsen? Hur blir det för den fackliga sammanhållningen och styrkan, den gången arbetsgivarsidan hela tiden har en växande reserv av människor att handplocka ur? Och vilket slags människosyn växer fram, den gången samhället stadigvarande tolererar en sådan utestängning av växande grupper människor? Vi kan se vad som händer i industridistrikten ute i Europa och i USA:s storstäder, och vi får där en god del av svaret. Samhället blir grymmare. Klasskillnaderna blir grövre. Humanitet och civilisation undergrävs, den mänskliga likgiltigheten breder ut sig. Människorna börjar slåss med varandra om jobben — det är det som de borgerliga brukar prisa under benämningen konkurrens. Samhället utvecklas bort från de linjer som har bildat arbetarrörelsens värdesystem och mänskliga moral. Arbetslösheten är en kräftsvulst, som förstör människor och samhälle. Det är därför i nuvarande situation nödvändigt att snabbt gripa in för att hindra den från att åter öka. Därför har vårt parti gått med på att man tar in pengar genom vissa skattehöjningar för att med dessa pengar kunna skapa 30 000 arbeten. Vi har gjort det därför att regeringen samtidigt bl.a. förpliktat sig att begränsa hyreshöjningarna. Men samtidigt säger vi att man inom arbetarrörelsen måste vara på det klara med att man inte i längden kan fortsätta med sådana kortsiktiga och tillfälliga åtgärder. Arbetslöshetens problem måste angripas i grunden. Man kan inte i längden låta kostnaderna för åtgärder mot arbetslösheten betalas bara av löntagargrupperna själva via skatten. Man måste få fart på de pengar som de stora koncernerna, som spekulanterna och skatteflyktingarna har samlat på sig. Dessa pengar måste ut i samhället och göra nytta, ge vettiga och bestående arbeten, hjälpa till att bekämpa sociala brister, hjälpa till att ge oss en skola som äntligen kan börja bryta ned klassamhället. Att bekämpa arbetslösheten kräver en stor social omfördelning, det kräver räfst med dem som har skott sig på att löntagarna de senaste åren har tvingats att hålla igen. Det är naturligtvis här som vår principiella kritik mot regeringen sätter in. Man kan inte bara förlita sig på exporten och strama åt på den inre marknaden. Man kan inte ha en produktivitetsökning på 6-7 90 i industrin och sedan säga till industriarbetarna att de skall hålla igen samtidigt som de skall öka sina prestationer och slita ner sig som människor. Man kan inte ständigt upprepa den felaktiga inflationsteorin att inflationens drivkraft skulle vara lönerna och löneökningarna. All analys visar att det inte finns något sådant samband mellan löneutveckling och inflationsutveckling. Inflationen beror på andra ting. Efterfrågan inne i landet måste få öka med en takt som svarar minst mot produktivitetens förbättring, annars blir vi aldrig kvitt arbetslösheten. Särskilt allvarliga perspektiv på arbetslöshet och samhällsutveckling får man i ljuset av vår tids teknologiska omvälvning, den som vi skulle kunna kalla mikroelektronikens revolution. Den blir sannolikt något helt nytt jämfört med alla tidigare tekniska omvälvningar. Dess kapacitet och förmåga att spara in mänskligt arbete saknar motstycke i historien. I den västtyska urindustrin ledde den till att 40 20 av arbetsstyrkan försvann under 1970 talet. I den amerikanska telefonindustrin slogs 56 70 ut på samma tid. I en modern symaskin ersätter en enda mikroprocessor 350 mekaniska delar. En mekanisk räknemaskin tar nio timmar att tillverka, en elektronisk gör man på en tiondel av tiden. En rad olika studier visar hur toppskiktens och eliternas makt ökar, hur andelen yrkesfolk på basplanet sjunker och ersätts med hjälparbetare som lätt kan bytas ut och ersättas med andra knapptryckare. Ännu mer omfattande än i industrin blir verkningarna inom administration och kontor. På en stor amerikansk banks utlandsavdelning ledde den nya tekniken till att 50 personer fanns kvar av tidigare 430. Allt detta sker samtidigt med att det ekonomiska systemet och dess avsättningsmarknader visar en svagare tillväxt på sikt än under någon annan period av sin historia. Den nya teknologin går i särskilt hög grad ut över kvinnoarbetena och hotar därmed kvinnofrigörelsens landvinningar. Vem styr då den nya teknologin? Det gör de som kontrollerar kunskapen och systemen. Det är en liten grupp multinationella privatföretag. Styrningen ligger utanför den svenska regeringens, det svenska näringslivets och den svenska fackföreningsrörelsens inflytande. För svensk arbetarrörelse står då frågan: Hur skall vi hindra massarbetslösheten, hur skall vi ge tekniken en mänsklig utformning och organisation? Det kan man aldrig göra genom att säga att de multinationella skall styra oss, att kapitalägarna skall få pressa på oss den nya teknologin i sin speciella form. Det är en fråga om makt och demokrati. Det är en fråga om de arbetandes makt. Det är därför vi behöver en samhälleligt organiserad och ägd dataoch elektronikindustri med en egen självständig kunskapsproduktion. Därför är också kravet på kortare arbetsdag för alla nödvändigt att uppfylla snarast. Därför borde vi använda det samhälleliga kapitalet för att bygga upp en självständig form av den nya teknologin, för vad har vi annars dessa löntagarfonder till? Det är nämligen det intressanta med den nya teknologin, att den kan utvecklas i helt olika alternativ. I ett av de stora och offentliga verken i Sverige utformade kvinnorna på en registeravdelning en egen modell. De vägrade att acceptera överoch underordning eller nivåskillnader i teknikutbildningen. De ville ha kapacitet och kunnande jämlikt fördelade. De ville ha ett kollektivt, solidariskt ansvar för jobbet, där de kunde förstå och utföra varandras arbetsuppgifter. De skapade en helt ny arbetsorganisation, där de gemensamt svarade för avdelningens arbete och där det inte behövdes några särskilda chefer. Det är ju egentligen ganska sensationellt — för arbetets och människornas frigörelse består ju just i denna kärna: att man inte har några herrar över sig. Det är bara då människan är fri. Och det är bara när man når en hög grad av mänsklig jämlikhet som ingen kan vara den andres herre och ingen behöver komma i frihetsbegränsande beroende. Låt mig ta upp en tredje stor och avgörande fråga: Vår tids miljökris. I en tid när skogarna dör och degenereras inför våra ögon, och när de kemiska substanser som påverkar miljön ständigt blir fler, är det dags att äntligen börja tänka i helt nya banor. Luft, vatten, växtoch djurliv är basen för människans biologiska existens liksom för hela hennes materiella civilisation. Om inte en radikal förändring sker i industrisamhällenas sätt att hantera naturresurser och biologiskt liv, faller denna bas sönder. Detta har bl.a. Romklubbens forskare allvarligt varnat för. Denna kris blir akut inom högst 50 år. Liksom arbetslöshetens och teknologins problem kräver miljökrisens problem ett nytt sätt att tänka. Det går inte att komma ur miljökrisen, om man har en kommersiell, exploaterande inställning till det biologiska livet och naturresurserna. Det går inte att utsätta naturens ömtåliga samband och skogens ekologiska system för marknadsekonomins hänsynslösa beräkningar. Industrisamhällets människor måste lära sig att överge den gamla tillväxtoptimismen, som föddes i förra århundradet. Man måste lära sig att välja andra former av tillväxt än de rent kvantitativa. Man måste ta ut tillväxt i andra former, i form av mer förfinade produkter i stället för fler slitoch slänggrejor, att ta ut tillväxt i form av mer kunskap, kultur och vetenskap, som höjer alla människors förmåga och fördjupade insikt. Men naturligtvis kräver detta en annan organisation av samhället än den som är inriktad på rent kommersiella bedömningar. På samma sätt krävs ett nytt sätt att se på teknologin, som bryter eliternas makt i samhället. Och det krävs en annan moral, en annan grundläggande värdering än den som bygger på konkurrensprincipen, dvs. principen att människor skall trampa ner och slå ut varandra och bemäktiga sig varandras resurser och marknader. I ljuset av dessa stora problem ser man ändå ganska lätt, att det måste vara arbetarrörelsen som står för det samhälleliga alternativ som kan rädda civilisationen och ett frihetligt, humant samhälle. Detta är och har alltsedan dess barndom för hundra år sedan också varit arbetarrörelsens historiska uppgift och mission. Den uppgiften måste man ta på allvar. Det är därför så beklämmande att läsa i ett aktuellt nummer av Dagens Industri, att en socialdemokratisk regeringsmedlem öppet säger: ”Vi har inget alternativ till kapitalismen.” Det är ju en kapitulation och ett hån mot arbetarrörelsens folk. Och vad mera är — det är inte sant. Svensk arbetarrörelse har ett alternativ. Det har funnits och väglett rörelsens pionjärer, och det finns i dag kvar i de djupa leden, i kampen på arbetsplatserna, i diskussionerna på ABF och i människornas visioner, de visioner de måste ha för att rätt kunna överleva i det här samhället. Och man behöver inte gå och låna samhällsmodeller någon annanstans, varken i Moskva, Peking eller Havanna. Traditionen från August Palm, Axel Danielsson och Kata Dahlström håller och den är något vi självständigt kan utveckla. Alternativet finns, och dess genomförande blir alltmer nödvändigt. Det representerar i själva verket, tror jag för min del, mänsklighetens, humanismens och kulturens enda räddning i denna mörka och hotande tid.

Fru talman! Jörn Svensson sade att han i en senare replik skulle svara på mina frågor om kollektivanslutningen. Han har ingen möjlighet att göra det i sin replik på Ingvar Carlssons anförande. Därför ställer jag frågorna igen, så att han får möjlighet att replikera direkt till mig. Bakgrunden till mina frågor var ju att riksdagen åtta gånger har uttalat sig mot kollektivanslutningen. Vi var många som hoppades att man på frivillighetens väg skulle sätta stopp för den kränkning av enskilda människors frihet som kollektivanslutningen innebär. Men ingenting hände, utan år efter år har man hänvisat till pågående utredning inom det socialdemokratiska partiet. Efter flera års arbete lade utredningen fram ett förslag till årets partikongress. Förslaget innebar att man skulle fortsätta med kollektivanslutningen, med den ändringen att man skulle skicka partibok till alla folkpartister och centerpartister och kommunister som har blivit inskrivna i det socialdemokratiska partiet. Då är frågan: När tar tålamodet slut? Vårt tålamod har tagit slut. Vi tycker att det enda rimliga svaret på socialdemokraternas agerande nu är att få en lagstiftning som tillförsäkrar varje människa rätten att själv bestämma vilket politiskt parti hon eller han vill tillhöra. Min fråga till Jörn Svensson och kommunisterna blir: Är ni beredda att medverka till att vi får en sådan lagstiftning? Jag tror att väldigt många kollektivanslutna kommunister är intresserade av det svar som jag hoppas att Jörn Svensson nu kommer att lämna på den frågan.

Fru talman! Jag tackar så hjärtligt för Jörgen Ullenhags intresse för de kollektivanslutna kommunisterna. Det är bara det att vi har bekämpat kollektivanslutningen ute i fackföreningarna långt innan ni ens upptäckte den, och ni var på den tiden aldrig intresserade av att kommunister och syndikalister blev kollektivanslutna. Jag säger detta endast för att belysa det något dubbelbottnade i den liberala frihetssträvan. Den gäller bara somliga människor — den gäller inte alla. Vi får, fru talman, en längre sakdebatt rörande detta om några veckor, när frågan om kollektivanslutningen kommer upp till beslut. Vi skall naturligtvis då utförligare motivera våra ställningstaganden. Jag har i själva verket redan besvarat frågan i TV-programmet Pejling för ett par veckor sedan, och där gav jag också en mycket otvetydig bild av hur vpk kommer att rösta. Mycket kort uttryckt är vår principiella inställning följande. Kollektivanslutning till socialdemokratin, som denna anslutning förekommer i vissa LO-fackföreningar, är en politisk och moralisk belastning för arbetarrörelsen. Den skall bekämpas, och vi skall bekämpa den ute i organisationerna. Det är där kampen skall föras. Däremot är vi något överraskade över att man så lättvindigt vill gripa in med lagstiftning, för det är inte alltid bra att bekämpa i och för sig dåliga saker genom lagstiftning. Om man ger sig in på en lagstiftning som innebär ett sådant här förbud, kommer man ut på ett juridiskt gungfly. Man öppnar vägen för ett statligt inflytande i organisationernas inre angelägenheter, för rätt för staten och polisen att gå in och bedriva kontroll och undersökning i organisationernas göranden och låtanden. Detta medför så stora faror och innebär så allvarliga rättssäkerhetsproblem, att vi menar att man skall akta sig för denna typ av statliga ingrepp. Jag erkänner att vi har varit tveksamma i den frågan. Det är också därför vi under sensommaren och hösten haft en mycket livlig diskussion inom vårt parti. Vi har hört olika partiinstanser och opinioner samt diskuterat i riksdagsgruppen och i partiets alla ledande organ. Vi har kommit till slutsatsen att det inte skall vara någon statlig inblandning i organisationernas göranden och låtanden, för det kan leda mycket längre än vad både folkpartiet och andra avser. Men man skall bekämpa kollektivanslutningen, sådan den nu förekommer, på lämpligt sätt där denna kamp hör hemma, ute i de fackliga organisationerna inom LO-området.

Fru talman! Det fanns och finns, Jörn Svensson, ingenting dubbelbottnat i min inställning till kollektivanslutningen. Jag tycker att varje individ, oavsett om han eller hon är kommunist eller centerpartist eller moderat eller folkpartist, skall ha rätt att slippa bli inföst i ett parti, vars politik man ogillar. Jag slåss för kommunisternas rätt att slippa detta, liksom jag slåss för andras rätt att slippa det. Detta tycker jag är en självklar principiell utgångspunkt. Vi har inte heller behandlat frågan om lagstiftning lättvindigt, och det vet Jörn "Svensson. Vi har från folkpartiets sida i många år medverkat till riksdagsuttalanden, i förhoppning om att socialdemokraterna själva frivilligt skulle ändra på den här förnedrande anslutningsformen. Det var nog också många inom socialdemokratin som hade hoppats att någonting skulle hända. Sedan inträffade det mycket egenartade att inte en enda opponent framträdde på den socialdemokratiska partikongressen. Efter år av utredande slog kongressen enhälligt fast att kollektivanslutningen skulle fortsätta. Då måste vi rimligen ta till den enda möjlighet som återstår, nämligen en lagstiftning. Jag förstår inte alls Jörn Svenssons invändningar. Det gäller ju en lagstiftning, som tillförsäkrar den enskilde individen rättigheten att slippa bli utsatt för övervåld av en organisation. Jag kan inte förstå att det kan göras någon invändning mot att man på detta sätt får en lag, som slår vakt om de enskilda individernas frihet. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta för en lag, som ger de enskilda människorna denna rätt. Nu förstår jag att det säkraste sättet att få en sådan lagändring till stånd är att vi vid valet om knappt ett år få en icke-socialistisk majoritet i denna riksdag. Dessförinnan kommer tyvärr ingenting att hända. Det gav Jörn Svenssons svar klart besked om. Jag beklagar det djupt.

Fru talman! Också vpk slåss för allas rätt. Men det är inte alls det som frågan gäller i detta sammanhang. Frågan gäller hur man slåss och med vilka medel. Om man ger sig in på en lagstiftning om föreningars och fria organisationers angelägenheter, vilka juridiska problem öppnar man då för? Om vi får en borgerlig majoritet i nästa val, kommer statsministern att heta Ulf Adelsohn. Han tillhör ett parti, som inte tänker nöja sig med att lagstifta mot kollektivanslutning, för det är ju en sak, utan som kommer att öppna för mycket vidsträckta ingrepp mot fackliga organisationers, folkrörelsers och fackföreningars göranden och låtanden. Det står nämligen i en aktuell moderat motion till Sveriges riksdag, nr 2029, som vi kommer att få diskutera härikammaren om några veckor, att moderaterna vill inte bara i lag förbjuda kollektivanslutning utan även förbjuda fackföreningar att ekonomiskt understödja politiska partier. Man vill också förbjuda dem att göra politiska uttalanden. Man vill alltså på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt snöpa fackföreningsrörelsens möjligheter att agera samhälleligt och politiskt. Det skulle föra utvecklingen här i landet tillbaka till sekelskiftet. Det skulle bli en lagstiftning, som mig veterligt förekommer endast i diktaturländer. Så fria från moderaterna är inte det lilla folkpartiet att ni inte kommer att lockas med på en kompromiss med moderaterna i detta avseende. Även om man skulle gå in på frågan om en lagstiftning, som förbjuder enbart själva kollektivanslutningen i organisationslivet, stöter man på allvarliga juridiska problem. Hur gör man t.ex. med syndikalisterna? Deras grundorganisationer är att beteckna såsom fackliga organisationer, men deras centralorganisation, SAC, kan mycket väl i ett domstolsutslag förkunnas vara en politisk organisation. Alltså kan man förbjuda syndikalister på det lokala planet att ansluta sig till sin centralorganisation. Man kan slå sönder den syndikalistiska rörelsen. Hur man tolkar en sådan här lag är helt och hållet en fråga om godtycke, av politiska konjunkturer och om den enskilde domarens inställning. De juridiska problemen, de föreningsrättsliga problemen och frihetsproblemen har ni inte tänkt igenom. Vi ogillar kollektivanslutning till politiska partier på det sätt som den tillämpas inom socialdemokratin lika mycket som ni, men vi har en större respekt för och begrepp om vad som händer, när man börjar peta på folkrörelsernas frihet.

Fru talman! Till de frågor som har ställts ber jag att få återkomma. När man lyssnar på denna debatt, kan man inte undvika att göra några reflektioner. För det första har de borgerliga talarna ägnat sig nästan enbart åt utfall mot socialdemokraterna. Min enkla fråga blir: Har de borgerliga talarna ingen egen politik att referera och diskutera från denna talarstol? För det andra hade vi mellan åren 1976 och 1982 faktiskt borgerliga regeringar i detta land. Men de borgerliga partiernas företrädare talar som om borgerliga regeringar aldrig existerat. Under dessa år hade vi fyra olika borgerliga regeringar. Vi hade 47 olika borgerliga statsråd — ja, någon var visst opolitisk. Politiska kriser och långbänkar avlöste varandra. Det var då vi fick den skuldbörda som vi nu måste betala ränta på och som herr Tobisson så vackert talade om. Utan denna skuldbörda skulle vi i dag kunna sänka skatten i stället för att höja den, men den socialdemokratiska regeringen får faktiskt betala på dessa borgerliga skuldräntor. Nu är det mindre än ett år till nästa val, och regeringsfrågan kommer åter i centrum. Vad säger då moderaterna?

När styrkebalansen förlorats blir det fråga om tolerans.” Moderaterna måste vara nöjda i dag. Folkpartiet har genom valet av Bengt Westerberg snällt anpassat sig, skrämda av högervågen och sin egen tillbakagång. Fälldin har i dagarna till sitt ungdomsförbunds och kvinnoförbunds förtvivlan också underordnat sig och förklarat att centern kan acceptera Adelsohn som statsminister. Alla stolta paroller om mittfältet som kraftcentrum fladdrar bort som löv i höstvinden. Högerns dominans är alltså en förändring i förhållande till 1976-1982, då det inte kunde bli tal om att släppa fram Bohman till statsministerposten. Den andra förändringen är att de tre nu blivit fyra i och med att kds skall beredas tillträde till Sveriges riksdag, även om partiet inte uppnår 4 90. Det föranleder mig att göra två kommentarer. Den första mycket kort: Ni kunde inte hålla sams och regera då ni var tre. Hur i all sin dar skall det då gå när ni blir fyra partier? Den andra kommentaren är av mer personligt slag, men den beror också på att statskunskap varit mitt intresse vid sidan av politiken. Jag hörde med förvåning Fälldin säga i dag: Vad är det för en överenskommelse som har träffats om författningen? Jag var faktiskt en av de tre som för socialdemokratins del förhandlade med tre borgerliga företrädare under Valter Åmans ledning månad efter månad om författningsfrågan. Valsättet var åtminstone för oss socialdemokrater den svåraste frågan men också den viktigaste, därför att — som Tage Erlander med sin kännedom om 1920-talets minoritetsregeringar så många gånger har utvecklat — för svaga regeringar blir ett hot mot parlamentarismen. Därför var för oss handlingskraftiga regeringar en viktig fråga. Det var då som tanken på en procentspärr kom upp, som en kompromiss. Vår tanke var 3 90, men mittenpartierna krävde att spärren skulle vara högre, och den sattes vid 4 96. Den gemensamma avsikten, fru talman, bakom denna kompromiss var glasklar: att förhindra partier som fick mindre än 490 att komma in i riksdagen. tiet och socialdemokraterna. Den publicerades på förstasidorna i pressen, och den gavs stort utrymme i radio och TV. Det var självfallet inte, som Thorbjörn Fälldin sade, någon hemlig överenskommelse. Att något av dessa partier skulle bryta överenskommelsen genom att hjälpa ett litet parti förbi spärren var en absurd tanke. Per-Olof Hanson, som satt i folkpartiets ledning på den tiden, skriver om överläggningarna: ”Skulle något parti under dessa överväganden ha krävt att man skulle kunna kringgå denna spärr t.ex. genom att släppa in ett litet partis kandidater på den egna listan, är det sannolikt att övriga partier skulle ha enats om att införa en paragraf som direkt förbjöd sådana manövrer. I annat fall hade det kanske inte blivit någon överenskommelse alls.” Under en tid har i största hemlighet förhandlingar förts mellan centerpartiet och kds för att ge kds representation i riksdagen trots att partiet inte av egen kraft förmått nå sådan representation. Dessa förhandlingar har ägt rum samtidigt som centerpartiets grundlagsexpert Bertil Fiskesjö i riksdagssalen år efter år försvarat 4-procentsspärren i vår grundlag. Han har gjort det med kraft och engagemang, och han har gjort det utifrån övertygelsen att 4-procentsspärren varit nödvändig för att förhindra en situation där småpartier i vågmästarställning kan driva särkrav och blockera bildandet av handlingskraftiga regeringar. I strålkastarljuset i riksdagens talarstol står centerns officiella representant i god tro och försvarar småpartispärren. Bak i salen sitter andra centerrepresentanter och diskuterar hur man skall kringgå spärren. Jag tycker att det inträffade framför allt är ett nederlag för det som har varit styrkebältet i vårt demokratiska folkstyre — enigheten och samlingen kring våra grundlagar, kring Sveriges författning. Vi socialdemokrater har alltid eftersträvat en sådan enighet, även när den inneburit uppoffringar för oss. Det är inte att förvåna att många tagit ord som fiffel och manipulationer i bruk för att beskriva det som hänt. Det har sagts att om de båda partierna slår sig samman, så är det hela otadligt. Det är självklart. Men från ömse håll har man bedyrat att det inte är fråga om något samgående. Centerpartiets kringgående av våra grundlagar aktualiserar den mycket bredare frågan om makten och moralen, om vad man kan tillåta sig och vilket pris man är beredd att betala för att nå den eftersträvade politiska makten. Syftet med uppgörelsen med kds är att på valdagen tillföra det egna partiet något hundratusental röster. Centerpartiet kan få sina mandat litet billigare än andra partier, kds kan slinka in bakvägen. Chansen att nå den eftersträvade politiska makten kan förbättras. Så kan vi förmoda att man tänker. Men även detta har ett pris. Precis som centern länge fått bära svekstämpeln, riskerar man nu att få bära fiffelstämpeln i väldigt många människors ögon. Den fråga centern någon gång bör ställa sig i sin kammare är helt enkelt: Är verkligen den kortsiktiga chansen att vinna någon procent eller två i röster verkligen värd priset i form av långsiktigt förlorad trovärdighet inför människorna och i förhållande till andra partier? Hur mycket skall man offra för att nå den politiska makten? Den dag vi hade träffat överenskommelsen inom vår grupp på sju personer gick jag till mitt parti och rekommenderade att vi skulle ställa oss bakom den. Jag kunde inte då drömma om att något av de fyra partierna skulle handla så som centern nu har gjort. I dag får jag uppleva Thorbjörn Fälldins fråga: Vilken överenskommelse? Tyvärr måste jag säga att med Thorbjörn Fälldin har något nytt kommit in i svensk politik, något som jag personligen djupt beklagar, och jag hoppas att det inte får ytterligare spridning. Jag tror att det här inte alls egentligen som viktigast handlar om 150 000 röster, jag tror att det är mycket värre: det handlar om människors inställning till politik. Här håller på att ske något som kan vålla en obotlig skada. Fru talman! Lyckligtvis finns det också ljusare och gladare inslag i vårt samhälle. Det finns i dag en positiv grundton, en ny framtidstro i den ekonomiska diskussionen i vårt land — av förklarliga skäl kanske inte bland de borgerliga ledamöterna i denna kammare, men i stället desto mer ute i det svenska samhället. Och jag tror att förklaringen är ganska enkel: o Under de borgerliga regeringsåren så gott som tredubblades arbetslösheten. 180 000 industrijobb försvann. Det totala antalet sysselsatta sjönk stadigt. I dag är arbetslösheten på väg nedåt och antalet sysselsatta större än någonsin tidigare. Bara under det senaste året har ytterligare 83 000 människor fått arbete — många av dem inom industrin. o Under den borgerliga regeringsperioden ökade också budgetunderskottet från 4 till 87 miljarder kronor. I dag har vi minskat det med närmare en fjärdedel — dvs. 20 miljarder. Samma gäller underskottet i våra affärer med utlandet, som från ett minus på 22 miljarder kronor nu är på väg mot noll. o Under den borgerliga regeringsperioden var också industriproduktionen i botten, liksom investeringarna och exporten. Efter regeringsskiftet har industriproduktionen växt med sammanlagt 13 26, exporten med närmare 20. Så här är det på område efter område. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 var det med föresatsen att driva en ekonomisk politik av ett helt annat märke och med en helt annan styrka än den regeringarna närmast före oss hade fört; en politik grundad i levnadsvillkor och framtidsdrömmar hos vanligt folk runt om i landet. Politiken var genomtänkt: Genom vårt s.k. krisprogram hade den förberetts långt innan vi fick regeringsmakten. Politiken var kraftfull: På devalveringen följde ett omfattande investeringsprogram, bestämda åtgärder mot arbetslösheten, inflationen och underskotten i vår ekonomi. Politiken var samlad: Snara och nödvändiga åtgärder vidtogs utan långbänkar och splittring. Landet hade fått en politisk ledning, förlamningen efterträtts av handlingskraft. Det här gav också på de flesta områden omedelbara resultat, resultat som alltså i dag kan avläsas i tabeller och diagram, men framför allt i människors vardag, i att folk återigen upplever det som meningsfullt att planera framtiden. De dystra borgerliga kurvorna ändrade riktning. Den snabba ökningen av arbetslösheten kom av sig. Underskotten i vår ekonomi krympte, inflationen minskade och exporten fick en explosionsartad utveckling. Inom industrin inriktades ansträngningarna på att vinna marknadsandelar, på att göra företagen bättre och effektivare, på investeringar och utvecklingssatsningar. Löntagarna ställde upp. De gjorde det inte minst därför att de borgerliga hoten mot välfärdssamhället lyftes bort — hoten om karensdagar, hoten mot arbetslöshetsförsäkringen, barnbidragen och pensionerna — och detta samtidigt som regeringspolitiken återigen tog sikte på att hårt och bestämt möta och pressa tillbaka arbetslösheten.

Jag tror det är viktigt att då och då uppmärksamma de här positiva grundströmmarna: Oo Att vi under krisens 1980-tal —i en omvärld delvis lamslagen av pessimism och rådlöshet — faktiskt kan peka på stora samhällsområden där det är framtidstron och en praktisk om än inte ideologisk nationell samling som är förhärskande. O Att vi kan peka på att det som i praktiken behärskar svensk industri, svensk forskning och svenskt samhällsliv är optimism och offensiv handlingskraft, fjärran från direktörsdemonstrationer och katastrofspådomar. O Att vi kan peka på att det som i praktiken präglar svensk vardag är respekt och samarbete, fjärran från de europeiska klassamhällen där konfrontation och växande klyftor är vardagsmat. Detta betyder dock självfallet inte att vi i motsats till alla andra skulle befinna oss i något slags ekonomisk trygghetszon där strukturkriser, valutaoro och konjunktursvackor automatiskt gör halt. Även vi står inför svårbemästrade problem, även vi kan se hur orosmolnen hopar sig. De här molnen har dock inte samma form som framtidsskrämmarnas moln. Det är inte löntagarfonderna som hotar framtiden. Det är inte den offentliga sektorn som hotar framtiden. Det är inte solidaritet och samverkan bland svenska löntagare som hotar framtiden. De hot jag talar om är i stället i högsta grad reella: För det första är Sverige fortfarande ett land präglat av obalanser i ekonomin. För att de skall rättas till krävs en fortsatt stram politik. För det andra är Sverige ett land i starkt ekonomiskt beroende av omvärlden, något som innebär att vi även fortsättningsvis måste kunna konkurrera med företag i andra länder, samtidigt som vi slår vakt om vårt nationella ekonomiska rörelseutrymme. Vår ekonomiska politik skall självfallet inte, lika litet som någon annan politik, kunna dikteras från utlandet. För det tredje är vi ett litet öppet land som står inför en omvälvande teknisk utveckling, som vi skall och som vi måste både bejaka och kontrollera. Ytterst är det hur vi lyckats på dessa områden som avgör framtiden. Ytterst är det hur vi formulerar dessa problem och vilka lösningar vi anvisar som avgör graden och halten i vår framtidstro. Vilka misstag måste vi då undvika? Ja, vi får inte förfalla till en politik präglad av splittring och obeslutsamhet. Alldeles bortsett från politikens innehåll vore det ytterst olyckligt om vi åter skulle få en regering och en riksdagsmajoritet som skulle föra oss tillbaka till den tid då brist på handlingskraft orsakade väldiga förluster i tid och pengar, förluster som verksamt bidrog till att Sverige så snabbt hamnade så djupt nere i den ekonomiska nedförsbacken. Kanske allra allvarligast är dock den skada en sådan handlingsförlamning skulle åsamka vår parlamentariska demokrati, som ju åter skulle framstå som svag och impotent, samtidigt som olika intressegrupper och byråkratier fick möjlighet att flytta fram sina positioner. Av allra största vikt är också att stå emot den politik som leder till ökade klyftor och urholkad välfärd. En sådan politik framställdes en gång, och framställs fortfarande, som nödvändig för att vi skail kunna ta oss ur den ekonomiska krisen. Under den borgerliga regeringsperioden var det karensdagar och sämre pensioner för de breda folkgrupperna som skulle, trodde man, lyfta Sverige ur krisen, medan de välbeställda skulle tillåtas knapra på det gemensamma genom särskilda skattesänkningar och andra förmåner. Det är en politik borgerligheten fortsatt att oblygt plädera för även i oppositionsställning.

Detta är, herr Tobisson, verkligheten bakom era politiska slagord, och jag hoppas att många människor observerar den verkligheten. Det är mrs. Thatchers England ni har som förebild. Med en moderat finansminister skulle vi också redan under 1985 drabbas av en fördelningspolitik som innebär att höglönegrupperna vinner tusentals kronor, medan en normallönefamilj förlorar lika mycket. Till detta får man nu lägga moderaternas senaste skatteförslag, som måste betraktas som lindrigt sagt utmanande. I dessa ekonomiskt kärva tider vill moderaterna nämligen satsa mer än 12 miljarder kronor på skattesänkningar — och detta återigen för de allra översta inkomstskikten, något som i praktiken skulle innebära att en höglönefamiljs konsumtionsutrymme ökade med ytterligare 11 000 kr., medan exempelvis en ensamstående mamma eller pappa med låg inkomst skulle få 1 300 kr. mindre att röra sig med. Här har vi i klar belysning vilken fördelningspolitik moderaterna vill föra. För att finansiera dessa skattesänkningar för samhällets mest gynnade grupper skulle man dessutom tvingas till nedskärningar och besparingar som självfallet skulle slå hårdast mot familjer med små marginaler eller inga alls. Ett tredje misstag vore att inte fullfölja den strama politik som är absolut nödvändig för att den ekonomiska krisen skall tas på allvar och kunna övervinnas. Risken är naturligtvis stor att beredskapen att göra uppoffringar mattas i takt med att politiken når framgång. Härvidlag står vi nu också inför en intressant politisk-moralisk utmaning för de borgerliga partierna: Skall de även i kommande valrörelse frestas att finansiera ökade statsutgifter med minskade statsinkomster? Från regeringens sida är vi hur som helst fast beslutna att även framgent hålla den ekonomiska utvecklingen i strama tyglar. Ger vi efter nu börjar vagnen snart rulla baklänges igen, ger vi efter nu försvagas utrikeshandeln, ökar inflationen och försämras statsfinanserna. Det är också mot den bakgrunden man skall se de åtgärder vi presenterade i går, åtgärder som kan tjäna som exempel på den strama men konsekventa ekonomiska politik som blir nödvändig ett bra tag framöver, åtgärder som samtidigt kan tjäna som exempel på vår bestämda föresats att fördela krispolitikens bördor rättvist. Men nu handlar politiken inte bara, eller ens i första hand, om att undvika misstag. Viktigare än kanske någonsin tidigare är att ta vara på de positiva möjligheterna. Den första möjligheten — och det är alltså en möjlighet och inte ett problem —är att ge alla som vill en chans att få ett produktivt och meningsfullt arbete. Arbete är grunden för allt välstånd. Det är med arbete vi skall fortsätta samhällsbygget. Mot den bakgrunden skall man också se de arbetsmarknadspolitiska satsningar som presenterades i går av Anna-Greta Leijon och som innebär att vi avsätter ytterligare 1 750 milj.kr. för att öka sysselsättningen — och då med särskild inriktning på de långtidsarbetslösa. Det är förslag som går tvärtemot den uppgivenhet inför kraven på full sysselsättning som börjat sprida sig även här hemma. Det är förslag som bekräftar socialdemokratins beslutsamhet på det här området att aldrig acceptera arbetslösheten som oundviklig, att aldrig ge upp målet om arbete åt alla. Den andra möjligheten vi måste söka ta till vara är den om en bred samverkan i det svenska samhället. Från socialdemokratins sida inledde vi denna valperiod med att här i riksdagen inbjuda den politiska mitten till gemensamma ansträngningar för att lättare kunna ta oss igenom den djupa ekonomiska kris vi befann oss i. Nu gick det inte att åstadkomma en sådan samling. Huvudsaken är dock att det goda samarbetsklimat som finns utanför det här huset, ute i det svenska samhället, kan bevaras och utvecklas — något som i sin tur förutsätter en politik som är — och upplevs som — rimlig och rättvis. Den måste vara rimlig när det gäller exempelvis regler, byråkrati och människors möjligheter att påverka — i politiken, i arbetslivet, inom den offentliga sektorn eller inom det område där man bor. Det är också något vi från regeringens sida nu med en självkritisk ansats tagit itu med. Med en rad olika åtgärder skall vi försöka åstadkomma ökat svängrum för egna initiativ, för förändringar och ändamålsenliga lösningar på alla de problem som inte passar in i centralt fastställda mallar. Men samhället måste också upplevas som rättvist om en bred samverkan skall vara möjlig. Stabila politiska lösningar kan omöjligt byggas på de sociala spänningar som följer av ökade klyftor och tilltagande orättvisor, se bara återigen på mrs Thatchers Storbritannien! Och det är kanske detta som är det djupaste innehållet i den svenska modellen: att det ur jämlika och rättvisa villkor växer en vilja till samarbete och tolerans. Den tredje möjligheten är den som kunskapen och den tekniska utvecklingen erbjuder oss. Jag tycker det var bra att Jörn Svensson tog upp det problemet i sitt inlägg. Det finns naturligtvis i dag många människor som fruktar den nya tekniken. Enligt en undersökning som SCB genomfört under medverkan av bl.a. statsrådsberedningen tror exempelvis ca 3 miljoner svenskar att datoriseringen skapar arbetslöshet. Av samma undersökning framgår dock att 2 miljoner är beredda att sätta sig på skolbänken för att möta detta hot och på så sätt förvandla hotet till en möjlighet. Hoppingivande är också att en stor majoritet av dem som faktiskt fått arbeta med den nya tekniken uppger att detta lett till positiva förändringar; deras arbetsuppgifter har blivit intressantare, de själva har utvecklats. Även samhällets politik på det här området måste kännetecknas av vilja att utveckla det goda, ta vara på de fördelar och de möjligheter som ligger i den nya tekniken. Bl. a. genom det nationella mikroelektronikprogrammet och den forskningspolitiska propositionen har denna riksdag hittills också medverkat till att stärka Sveriges möjligheter att ligga långt framme när det gäller teknisk kompetens. Vi börjar nu även genomföra omfattande investeringar i den nya teknikens ”infrastruktur”, med kabelutbyggnad och Tele-X som viktiga inslag. Vi satsar successivt på både den kvalificerade och den mer grundläggande utbildningen i data och ny teknik. Men också den nya tekniken har ”miljöproblem”. Det kan gälla riskerna för ett ofritt övervakningssamhälle. Det kan gälla den seriösa kulturens överlevnadsvillkor i en omgivning präglad av kommersiell utslätning. Det kan gälla framväxten av ett nytt klassamhälle, där tillgången till information ersätter eller kompletterar tillgången till kapital — och blir avgörande för hur makt och privilegier koncentreras till ett fåtal i stället för att spridas till ett flertal. Är vi bara medvetna om och vågar möta dessa komplikationer kommer vi dock, det är jag övertygad om, att kunna tillgodogöra oss de väldiga möjligheter som öppnas av den kombination av kunskap och teknik som nu står till vårt förfogande. Frågan vi skall ställa oss är inte i första hand hur vi som politiker skall möta denna framtid. Frågan är hur vi kan underlätta för varje människa att göra den nya tekniken till ett eget, personligt redskap för ett bättre liv. Här är svaret, såvitt jag förstår, att den allra viktigaste åtgärden är att söka ge varje människa goda möjligheter till kunskaper. Det är precis detta som människorna i vårt land förväntar sig av oss. Därför är en bred utbildning i ny teknik en viktig framtidsåtgärd, som regeringen är fast besluten att genomföra och som vi tar det första steget emot redan i höst. Fru talman! Jag har avslutningsvis valt att redovisa en del tankegångar som diskuterats i det socialdemokratiska framtidsprogrammet. Förutsättningen för att vi skall kunna undvika de hot och utveckla de möjligheter vi ser framför oss är dock att Sverige återigen blir ett land med en sund ekonomi och god framförhållning. Det var också detta saneringsarbete som vi tog itu med omedelbart efter valdagen. Det är också detta saneringsarbete som vi i dag kan redovisa resultatet av. För de borgerliga partierna tycks dock detta inte vara nog. Våra framgångar avfärdas antingen som tillfälliga eller som resultat av enbart lyckosamma konjunkturer. Till detta kan följande sägas: För det första har vi i så gott som varje valrörelse de senaste 50 åren fått höra att socialdemokratisk politik bara leder till tillfälliga framgångar, att kaos och elände väntar runt knuten. Detta är domedagsprofetior som ännu inte infriats. För det andra vore det onekligen något av Guds finger om det förhöll sig med konjunkturerna så som de borgerliga partierna hävdar, nämligen att vi socialdemokrater i 44 år skulle ha haft tur som en tokig, att de själva under 6 års tid skulle ha förföljts av motgångar som kastat vem som helst till marken — och att sedan medvinden återigen skulle ha börjat blåsa någon gång i början av oktober 1982. Nej, verkligheten är naturligtvis en helt annan. Vi har fört en stram politik, men samtidigt en politik som många funnit vara värd vissa uppoffringar. Vi har tvingat kurvorna åt rätt håll, vi har kopplat ett fast grepp om inflationen och arbetslösheten. Vi är på rätt väg, men ännu inte framme. Det vi åtagit oss är att föra en politik som innebär att Sverige inte längre är ett land där man lever ur hand i mun, utan ett land som åter kan planera för framtiden. Det är också ett åtagande vi skall fullfölja.

Herr talman! Ingvar Carlssons centrala budskap var att det i dag finns en positiv grundton, en ny framtidstro i den ekonomiska diskussionen i vårt land, inte bland borgerliga riksdagsmän men i stället och desto mer ute i det svenska samhället. Har Ingvar Carlsson sett rubriken på Aftonbladets första sida i dag: Folkstorm mot Feldt. Och inne i tidningen rasar partiorganets läsare mot finansministerns svångremspaket. Inte präglas inläggen precis av en positiv grundsyn eller en ny framtidstro! Ingvar Carlsson är ju vice statsminister med särskilt ansvar för framtidsfrågorna. Vad tror då vice statsministern om framtiden på inflationsområdet? Längre än någon annan som siade om framtiden trodde den regering där vice statsministern ingår att prisstegringen i år skulle bli 496. Nu gör samma regering allt vad den hinner och förmår för att se till att den blir dubbelt så hög. Hittills i år har man undvikit att höja indirekta skatter i samma takt som förra året. Det framgår av nettoprisindex, som mäter prisutvecklingen oavsett sådana politiska beslut. Men den verkliga prisstegringen har faktiskt varit högre i år än förra året, och nu mot slutet av året kommer alltså skattehöjningarna ovanpå detta. Det här är särskilt oroande, därför att tendensen är den motsatta i våra viktigaste konkurrentländer. Det betyder att vår kostnadsfördel från devalveringarna snabbt slösas bort. Kan Ingvar Carlsson, som har ansvar för framtiden, säga vid vilken tidpunkt vi är tillbaka i det dåliga konkurrensläge som rådde i september 1982? Rör det sig inte i själva verket om månader snarare än år? Skillnaden är förstås att den totala statsskulden liksom dess utländska del kommer att vara dubbelt så stor som för två år sedan. Enligt Ingvar Carlsson betalar socialdemokraterna nu räntorna på de skulder som de borgerliga regeringarna ådrog landet. Men behöver ni då inte betala räntan på de 200 miljarder kronor som ni själva fått ihop under dessa två år och de 55 miljarder kronor som utlandsskulden ökat med? Behöver inte detta betalas tillbaka? På det förhållandet att statsskulden ökar i en takt av 100 miljarder kronor om året, trots att det nu till skillnad från de borgerliga regeringsåren är en god konjunktur, kan man anföra många ekonomiska synpunkter. Men än viktigare är enligt min mening de moraliska synpunkterna. Vad är det som gör att den aktiva generationen skall ha rätt att leva på betydligt större fot än vad vi själva förmår producera för? Det är någonting som våra efterkommande får betala. Tycker framtidsministern att det är en lockande framtid som hans regering arbetar för att förverkliga?

Herr talman! Vi har genom åren vant oss vid att Olof Palmes tunga löper iväg när debatthumöret rinner över på honom. Nu gör oss också Ingvar Carlsson besviken, även om han använder något ”mindre” ord. Men socialdemokratins representanter är aldrig så generösa som när det gäller att med eget ordval kalla andra personer för saker och ting — fifflare eller svikare, det må vara detsamma. Först talar Olof Palme om att vi skall vara aktsamma med orden. Sedan anklagar han oss för svek under halva 1970-talet. Fiffel är tydligen ordet för 1980-talet, följt av personangrepp av sämsta sort. Har socialdemokratin total absolution? Hur orkar ni ständigt och jämt utnämna er själva till moraliska överdomare? Ingvar Carlsson erkänner att det inte finns någon hemlig överenskommelse — och det är bra. Han bör ju veta, eftersom han var sambandspojke hos Tage Erlander och skrev böcker om detta — jag har läst en del av detta material. Då återstår frågan: Var finns förbudet — i lag eller förarbeten — mot valteknisk samverkan? Har Ingvar Carlsson någon annan tolkning av regeringsformens 3 kap. 7 §, som talar om vad parti innebär? I så fall tror jag att det vore bra om riksdagen fick den på pränt. Anledningen till att denna diskussion, som Thorbjörn Fälldin bemötte, över huvud taget har kommit i gång är, Ingvar Carlsson, att det har förekommit resonemang och skriverier i socialdemokratisk press om att det skulle finnas någon hemlig överenskommelse. Folk på vår kant har bekräftat att så inte var fallet. Det är bra att Ingvar Carlsson också bekräftar det nu. Tonen i övrigt har stämts ner något. Jag skall under den korta tid som jag har till mitt förfogande ta bara ett enda exempel. När vi satt i regeringsställning anklagade ni socialdemokrater oss för att sakna viljan att driva en politik för full sysselsättning. Numera framhäver ni själva er förträfflighet genom att tala om att fler människor är i arbete. Det nedvärderades under vår regeringstid. Får jag erinra om att antalet sysselsatta i Sverige under perioden 1976-1982 ökade med 137 000 människor.

Herr talman! Ingvar Carlsson började med att säga att vi som företräder oppositionen enbart gjorde utfall mot socialdemokratin och inte hade något eget att komma med. Då måtte han inte ha lyssnat, åtminstone inte på mitt anförande. Jag tog fram en rad konkreta förslag som vi från folkpartiets sida arbetar för. Jag sade att vi när det gäller dataområdet borde begränsa samkörningen av register och stärka datainspektionens ställning. Jag sade att vi skulle tillåta konkurrens i radio och TV, att vi bör avveckla löntagarfonderna och att vi skulle ha en lag mot kollektivanslutning. Jag utvecklade hur vi skulle satsa på lärlingsutbildningen, för att ta några exempel. Så nog redovisade jag på ett antal punkter var folkpartiet står. Sedan må Ingvar Carlsson förstå att vi som oppositionspolitiker också har anledning att med kritiska ögon granska den politik som regeringen för. Det är faktiskt vår uppgift. Herr talman! Jag noterade ett enormt intresse från vice statsministerns sida för den valtekniska samverkan där centern är en av parterna. Han ägnade en stor del av sitt anförande åt att med moralisk upprördhet kritisera överenskommelsen. Men jag tycker att Ingvar Carlsson och socialdemokraterna borde tala med mycket små bokstäver när det gäller moral i politiken. Bengt Westerberg hade för några timmar sedan här i kammaren en förödande genomgång av svikna socialdemokratiska vallöften. Värdesäkra pensioner skulle det bli, lovade socialdemokraterna dyrt och heligt. Det blev det inte. Ökat bostadsbyggande skulle det bli, lovade socialdemokraterna dyrt och heligt. Det blev det inte heller. Kostnaderna för arbetslösheten skulle bort. Det var det viktigaste vallöftet av alla. De kostnaderna ökar. Det finns i dag många, många besvikna människor i Norrbotten, Norduppland och Värmland, där man från socialdemokratiskt håll skapade förväntningar när det gällde jobben som sedan inte alls infriades. Vi har faktiskt, under pågående högkonjunktur, fått rekord i arbetslöshet, både absolut och procentuellt. Vi har i dag 329 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Kjell-Olof Feldt lovade i valrörelsen att socialdemokraterna skulle arbeta för en uppskrivning av den svenska valutan. Sedan fick vi en kraftig devalvering. Det finns rader av exempel som gör att jag tycker att Ingvar Carlsson borde tala med mycket, mycket små bokstäver när han moraliskt dömer ut andra partier. Till sist, herr talman: Inte ett svar på frågan om kollektivanslutningen. Ingvar Carlsson är lika tyst som justitieministern. Man kan tala om ett slags tystnadens arrogans mot alla de människor vilkas frihet man grovt kränker genom att fösa in dem i ett politiskt parti vars politik de ogillar. Har inte Ingvar Carlsson någonting att säga om kollektivanslutningen?

Herr talman! Först tycker jag att man från båda sidor skall sluta att slå varandra i huvudet med tal som uttrycker antalet sysselsatta. Förändringar av dessa tal mäter inte förändringen i sysselsättningen. Det är nämligen så, att proportionen deltidsarbetande har förändrats kraftigt sedan 1970, och därför kan man inte säga att antalet sysselsatta är någon mätare på den verkliga utvecklingen av den mängd arbete som står till buds i samhället. Denna mängd har — när man omvandlar antalet deltidsarbetande till heltidsarbetande — i verkligheten på sikt minskat. Det är det som är ett problem och som ställer en regering inför förpliktelsen att bekämpa arbetslösheten genom att skapa fler bestående arbeten, med hjälp av olika samhälleliga aktiviteter. Med utgångspunkt i detta har jag några frågor som jag vill ställa om den ekonomiska politiken, närmast naturligtvis till Ingvar Carlsson. När ni tog över regeringsmakten 1982, satsade ni på en exportstrategi. Ni koncentrerade era ansträngningar till denna speciella faktor. Den använde ni för att motivera fortsatta, ganska betydande, reallönesänkningar och uppoffringar för det stora löntagarkollektivet. Det blev alltså en negativ omfördelning, som stod i strid med de principer för konjunkturpolitik och fördelningspolitik som tillhör socialdemokratins så att säzc klassiska idéarv. Sedan presenterade ni, och använde i argumentationen. en enligt min mening felaktig inflationsteori, där ni hela tiden försökte få lönt? 2ar:" "att tro att det var lönerna som var nyckeln till inflationen, att det var lönestegringarna som i första hand skapade inflationen. Ser ni inte att detta måste vara felaktigt? Inflationen visar ju inte någon som helst samstämmighet med förändringarna i lönestegringarna. Man har haft hög inflation samtidigt med låga lönestegringar och höga lönestegringar samtidigt med relativt låg inflation under de senaste 15-20 åren. Det finns inget sådant samband, helt enkelt på grund av att det finns andra faktorer som spelar större roll, exempelvis produktiviteten och prestationen. Nu vill ni sätta ett femprocentstak för löntagarna, trots att ni vet att större delen av dessa 596 kommer att utgöras av ökad prestation och alltså egentligen inte alls kommer att öka inflationstrycket på något sätt. Ni vill ändå använda det för att hålla tillbaka folk. Min fråga, som jag skall avsluta resonemanget med, är: Ser ni inte att ni nu när konjunkturen återigen håller på att försvagas internationellt — en försvagning kommer under nästa år — måste skapa en större nationell efterfrågan, släppa fram större löneökningar och se till att det blir en större nationell marknad? Vad händer annars — om exporten stagnerar? Då står vi där med ett ökat arbetslöshetsproblem.

Herr talman! Olof Johanssons inlägg gör mig beklämd. Jag skall försöka förklara varför. Jag har varit med om en författningsuppgörelse. Jag var med om att förhandla fram den. Det är förmodligen den enda jag får vara med om i mitt liv. Författningar skall ju inte ändras ofta. När vi var överens den kvällen upplevde jag detta som något ganska fint och stort. Där hade vi från mycket olika utgångspunkter kunnat resonera oss fram och bli överens om de spelregler som vi skulle lägga fast i Sveriges riksdag och i vår författning. Det är ju detta det gäller. Det är precis vad Per-Olof Hansson, för att inte ta en socialdemokrat utan en av de ledande folkpartisterna vid det tillfället, nu har skrivit: Hade vi vetat vad centern nu gör så hade det inte blivit någon överenskommelse. Och jag kan försäkra från socialdemokraternas sida att det definitivt är så, för detta var så viktigt för oss. Det skrämmer och chockerar mig att ni inte förstår detta. Jörgen Ullenhags inlägg blir nu verkligen inte bättre. Det är klart att det är så för alla partier, att vi inte har klarat av ett och annat vallöfte. Men det är ju någonting helt annat, detta gäller ju spelreglerna för politiken. Jag vill säga att vi socialdemokrater alltid har satt en ära i att leva upp till de löften som vi har skrivit under i de sammanhangen. Nu tror jag inte att ni skall behöva bekymra er för de här rösterna. Jag är övertygad om att detta bland våra valarbetare och bland våra väljare skapar en stämning som ni kommer att få känna av när vi räknar samman rösterna på valnatten. Jag tror att vi kommer att klara 1985 års val trots det här spelet. Men jag har personligen blivit ganska beklämd över det. Det har talats mycket om arbetslöshetssiffror. Jag tror på den punkten att även om vi bollar med siffror så känner människorna ute i landet igen sig i följande två siffror. I september 1982, när de borgerliga lämnade regeringsmakten, gick 176 000 människor arbetslösa. I september i år var det 140 000, alltså en minskning med nära en fjärdedel. För att höja siffrorna, som ni har gjort här i dag, har ni räknat in människor med fullständig anställningstrygghet, människor som upplever att de gör en fullgod insats på den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att de blir ganska förolämpade när ni säger att de är arbetslösa. Jag tyckte det var kloka synpunkter som Olof Johansson hade på miljöpolitiken. Det är egentligen bara en motfråga som jag skulle vilja ställa: Är det då så klokt av centern att samarbeta med högern om miljöpolitiken? Tror ni det blir en bra miljöpolitik när ni skall angripa de problem som Olof Johansson så vältaligt beskrev? Jörgen Ullenhag ställde frågan om kollektivanslutningen. Innan jag ens hade haft min första replik klagade han över att jag inte hade svarat. Även ett statsråd har väl ändå rätt att få hålla sitt inledningsanförande. Men jag skall nu svara på era tre frågor. Skall man ha rätt att själv välja parti? Svar: ja. Det är ju därför som reservationsrätten hela tiden har funnits i kollektivanslutningen. Efter partikongressen byggde vi f. ö. ut med ytterligare en modell för det stöd som fackföreningarna kan vilja ge. Den andra frågan: Skall man betala pengar till ett parti man ogillar? Nej. Men den som reserverar sig får sina pengar. Jörgen Ullenhag talar litet dunkelt om en fond. Ja, det är i allmänhet så att de fackliga organisationerna satsar dessa pengar på utbildningsfrågor inom förbundet. Den tredje frågan: Skall man ha rätt att trakassera dem som reserverar sig? Självfallet inte. Jag skulle bestämt ta avstånd från detta. Men i de fall där jag har hört påståenden om sådant utkastas i massmedia och jag har kunnat kontrollera, så har det visat sig att det inte stämt med verkligheten. Principsvaret är dock alldeles klart. När jag har sagt detta vill jag också säga en sak till. Vi har nämligen en arbetsgivarorganisation som håller på att bli ett nytt parti, ett fjärde borgerligt parti — eller skall vi säga femte nu om man räknar med kds —- som bara i valrörelsen 1982 satsade 100 milj.kr. i kampen mot socialdemokratin. Vi hade på vår kongress ombud som var medlemmar i Svenska arbetsgivareföreningen och som inte hade haft en chans att komma undan när det gällde att vara med och finansiera den kampanjen mot socialdemokratin. När ni nu tar till så stora ord i den här frågan, så vore det kanske bra om ni på den här punkten sopade rent framför egen dörr först. Lars Tobisson ställde frågan: När kommer vi tillbaka till det dåliga konkurrensläge som rådde i september 1982? Kan en framtidsminister säga någonting om det? Ja, jag tror att jag kan ge ett ganska klart svar på den frågan. När så småningom -— teoretiskt — en borgerlig regering återigen har fungerat i sex år, då har man nog förstört vårt konkurrensläge genom att inte se till att utgifter och inkomster går ihop. Ungefär sex år efter ett borgerligt regeringsskifte är mitt svar. Om regionalpolitiken, som togs upp av Olof Johansson, skulle jag vilja säga följande. Under första hälften av 1970-talet ersattes utflyttningen från skogslänen av en nettoinflyttning. Skogslänens andel av industrisysselsättningen steg oavbrutet under den socialdemokratiska regeringsperioden. Under den borgerliga regeringsperioden bröts denna utveckling. Skogslänen förlorade 26 900 industrijobb. Arbetslösheten bland skogslänens ungdomar slog alla tidigare rekord. Stockholms län, som är min valkrets — jag skall kanske inte klaga, men fakta måste ju framläggas — fick en mycket stark befolkningstillväxt. Under den borgerliga regeringstiden mer än fördubblades befolkningsökningen, med uppemot 39 96. De sista minuterna av detta inlägg, herr talman, skulle jag vilja ägna åt att diskutera moderaterna och skatterna, dvs. det som Lars Tobisson tog upp i sitt första inlägg. Moderaterna hävdar att vi socialdemokrater har höjt skatterna med ca 26 miljarder kronor. Ena gången nämner man siffran 7 000 kr. per hushåll och andra gången 8 000 kr. Sanningen är faktiskt den att vi genom skatteomläggningen kunnat minska inkomstskatterna med sammanlagt 11 miljarder kronor. Vad regeringen faktiskt gjort är följande. Vi har ökat skatteinkomsterna — ja, det har vi gjort. Men den främsta orsaken till detta är att vi, i motsats till vad de borgerliga regeringarna lyckades med, har lyckats få till stånd en tillväxt i svensk ekonomi, som i sin tur ökat de samlade inkomsterna i samhället. Det har varit möjligt genom att skatteinkomsterna kunnat öka, utan att skatterna nämnvärt har behövt höjas. Som ett led i saneringen av de borgerliga underskotten i vår ekonomi har vi i och för sig höjt förmögenhetsskatten och infört omsättningsskatt på aktiehandeln. Men det är ju inte sådant som drabbar de vanliga hushållen — bortsett från det skattepaket som vi presenterade i går. Låt oss se på de borgerligas agerande och på den moderata kritiken. När ni själva var i regeringsställning höjdes skattekvoten från 48,5 20 år 1976 till 5170 år 1981. Det s.k. inflationsskyddet av skatterna blev så att säga en tvåårig parentes. Det upphävdes i praktiken genom ett riksdagsbeslut år 1980. Därefter skärptes den statliga inkomstskatten både år 1981 och år 1982, med sammanlagt över 5 miljarder kronor, jämfört med ett fullständigt inflationsskydd. Moderaterna höjde under sina regeringsår 74 skatter, och de höjde dessutom tempot. Från början var det nämligen en skattehöjning var fjärde vecka. Sedan blev det en skattehöjning var fjortonde dag. Sommaren 1980 beslutade den borgerliga riksdagsmajoriteten vid en extrainkallad riksdag med en rösts majoritet om den kanske största skattehöjningen i modern svensk historia. Totalt höjdes 12 olika skatter, som då beräknades inbringa 8,65 miljarder kronor. Det motsvarar i dagens penningvärde närmare 12 miljarder kronor. Moderaterna genomdrev 20 höjningar av olika arbetsgivaravgifter. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna steg från 24 96 till 33 960. Enbart under de moderata regeringsåren 1976-1980 och 1980-1981 steg skatter och avgifter med 13 miljarder kronor, i 1975 års penningvärde. Det motsvarar ungefär 23 miljarder kronor i dag. Ja, det är många siffror som jag här har rabblat upp. Men det här är fakta. När det gäller att höja skatterna har moderaterna verkligen varit goda läromästare.

Herr talman! Ingvar Carlsson är sannerligen ingen vidare framtidsminister. Vad han nyss grävt i är gamla, felaktiga beräkningar som har redovisats för sedan länge gångna år. Det var vad han kunde komma tillbaka till i sin replik. I sitt huvudanförande hade han ytterligare en sådan här socialdemokratisk uträkning om hur moderata besparingar slår. Med hjälp av konstruerade exempel, glidande tolkningar och rena felaktigheter får man fram sådana fiktiva siffror. Naturligtvis finns det en uppenbar förklaring till denna kampanj: ju mera socialdemokraterna vill dölja resultaten av sin egen politik, vilka kommenteras i Aftonbladet i dag, desto mera blåser de i stridstrumpeten som är riktad mot oss. Vad är det då regeringen vill maskera med sin rökutläggning? Jo, det är alla dessa skattehöjningar som slår rakt på familjernas hushållskassor. Det kom en ny smäll i går — en dryg tusenlapp ovanpå de 7 000 kr. som den nya socialdemokratiska regeringen hittills har kostat ett normalhushåll. För ett år sedan lovade ni reallönehöjningar för familjerna. Sådana har det inte blivit. I stället har hushållens reala, disponibla inkomster minskat med ungefär 2 Zo om året. 40 6 av familjerna lever i dag under skälig levnadsnivå. I fjol sjönk hushållens sparkvot till noll — hushållen slutade helt enkelt spara. I år blir det än värre. Nu sjunker kvoten under noll. För första gången i modern tid lånar hushållen och skuldsätter sig för sina dagliga utgifter. Under de senaste åren har antalet exekutiva auktioner på småhus femfaldigats. Angreppen på villaägarnas ekonomi börjar ge resultat. Det är detta som regeringen vill dölja. Men det handlar inte om några konstruerade fall eller fingerade exempel — det är fakta direkt ur den svenska verkligheten. Tala om att knocka folket! Ni socialdemokrater tror att politiker kan skapa jobb genom att ta ut högre skatter och anslå dessa pengar till jobb inom den offentliga sektorn. När skall ni lära er att skattehöjningar förstör arbetstillfällen genom att höja kostnadsnivån och minska den privata efterfrågan? Vi moderater menar att bara marknaden kan klara uppgiften att skapa jobb. I en marknadsekonomi är det ytterst konsumenternas efterfrågan som bestämmer produktionens inriktning och omfattning. Och det är endast genom att näringslivet vinner nya kunder som det kan bli nya jobb. Med den politik regeringen för, med den fortsatt snabba prisstegringen och fackets obenägenhet att hålla igen på lönesidan för att få fram fler jobb, kommer tyvärr arbetslöshetssiffrorna om någon tid att stiga till tidigare i Sverige aldrig kända nivåer. Kan framtidsministern bestrida att detta är den föga tilltalande framtid som hans regering nu är på väg att föra oss in i?

Herr talman! Jag skall gärna erkänna att det som Jörn Svensson tog upp och som i hög grad är kopplat till Ingvar Carlssons inlägg naturligtvis är en poäng — antalet sysselsatta är ju inte något exakt mått på utvecklingen beträffande arbetad tid. Men min poäng till Ingvar Carlsson var att det nu från socialdemokratins sida passar att i olika debatter nämna antalet sysselsatta — i oppositionsställning passade det inte. Då var det viljan det var fel på — så anklagades vi. Det är också viktigt att komma ihåg det som inte heller nämns så ofta i dag, de 75 000-100 000 jobb i svensk industri som räddades genom en aktiv industripolitik och krispolitik. I dag är akuten stängd — det kan ni upprätthålla genom konjunkturerna. Men vad händer i ett läge när vi återfår en del av dessa strukturproblem? Kommer akuten också då att vara stängd? Jag tycker nog att regeringen och berörda statsråd ibland gör alltför stor poäng av detta. Det finns anledning att tänka på detta när man jämför högkonjunktur och lågkonjunktur.

Det gjorde Ingvar Carlsson inte heller när det gäller flyttningsrörelserna tidigare här i landet. Han använde en siffra om industrijobb som förlorats i stödområdet, eller om det var Norrland, men han talade om befolkningsökningen i Stockholms län. Sådana jämförelser är inte heller särskilt bra. Antalet industrijobb minskade som bekant i betydande utsträckning under krisåren. Låt mig till sist bara göra den kommentaren att jag noterade att Ingvar Carlsson inte svarade på mina frågor om var förbudet mot valteknisk samverkan finns. Jag skall läsa 3 kap. 7§ första stycket i regeringsformen:

Herr talman! Ingvar Carlsson kanske har svårt att hinna med att diskutera ekonomiska problem med mig, så jag skall avstå från att föra den debatten. Jag skall försöka med något annat, och blanda mig i debatten om kollektivanslutningen igen. Jag vill ställa en allvarlig fråga till Ingvar Carlsson. Det är ändå uppenbart att en sådan företeelse som kollektivanslutningen till SAP i den form den nu förekommer knappast kan principiellt försvaras. Den har mist den eventuella historiska bakgrund som den kanske en gång har haft. Det är nu inte själva den kollektiva anslutningsformen som sådan som är stötande, utan det är det förhållandet att om en fackförening beslutar att kollektivt ansluta sig till ett politiskt parti finns det i svenskt arbetsliv i 99 fall av 100 inget alternativ för den fackligt anslutne. Det finns ingen fackförening som står utanför de politiska partierna och som han eller hon kan ansluta sig till. Det är i regel bara ett förbund som organiserar på arbetsplatsen och i de här aktuella yrkesgrupperna. Därför blir man tvungen att följa med. Det är däri övergreppet mot det personliga ställningstagandet består. Dessutom tycker åtminstone jag att fackföreningar och fackföreningsrörelsen skall ha en större bredd än de politiska partierna inom arbetarrörelsen. Det är viktigt att människor som inte är socialdemokrater, som kanske inte ens sympatiserar med något av arbetarpartierna, också känner sig hemma i facket, att de känner solidaritet på ett naturligt sätt med organisationen, med arbetskamraterna och med den samhällsklass som där är organiserad. Det är väldigt viktigt för arbetarrörelsen, inte minst ur pedagogisk synpunkt, att detta samband och denna samhörighet finns och inte störs av att man påtvingar enskilda människor något som de inte vill ha. I verkligheten klämmer naturligtvis skon på den punkten att de socialdemokratiska valfonderna skulle förlora ganska betydande belopp. Men detta är också en sak som kan ordnas på annat sätt. Det går mycket väl att utan att kränka några enskilda personer besluta att fackföreningen regelmässigt skall kunna ekonomiskt stödja politiska organisationer som den finner arbetar för medlemmarnas samlade intressen. Det kan man fortfarande ha kvar; sådant går alltid att ordna. Anledningen till att jag ställer dessa frågor till Ingvar Carlsson är att så länge detta arrangemang består är och förblir det en politisk och moralisk belastning för arbetarrörelsen, som denna bör städa undan i sitt eget renlighetsintresse.

Herr talman! Jag skulle vilja avsluta debatten om centern och kds genom att be Olof Johansson ta ett samtal med Bertil Fiskesjö, som är centerns konstitutionelle expert. Han har stått i denna talarstol vid ett flertal tillfällen och motiverat varför 4-procentsspärren finns och varför vi har träffat överenskommelse om denna 4-procentsspärr. Det är möjligt att Bertil Fiskesjö som gammal universitetslärare har större pedagogiska förutsättningar än jag att förklara detta. Jag kan inte uttrycka det på annat sätt än jag har gjort i dagens debatt, och har Olof Johansson fortfarande inte förstått varför jag tycker det som nu sker är så upprörande kan jag bara konstatera att jag har misslyckats. Jag har använt de argument som jag tycker är rimliga. Men, Olof Johansson, ta kontakt med Bertil Fiskesjö, som är den i ert parti som verkligen kan de här frågorna. Han är säkert beredd att precis på samma sätt som jag har gjort här motivera varför detta är en orimlig åtgärd. Fortfarande tycker jag att det är märkligt när folkpartirepresentanten säger att vi har att svara för så många svikna vallöften och undrar om inte Ingvar Carlsson tar allvarligt på dem. Det är klart att jag gör. Jag tycker att partierna skall anstränga sig till det yttersta. Jag har också försökt säga att de kanske inte alltid har lyckats helt och hållet på den punkten. Vi kan som exempel ta folkpartiregeringens påstående i valrörelsen 1979 att alla kurvor visar uppåt. Där gav ni i hela den avgörande frågan om den ekonomiska politiken människorna intrycket att nu var krisen över. Det är klart att ni inte riktigt har lyckats leva upp till de vallöftena. Jag har sagt: I sådana frågor misslyckas ni ibland. Det är kanske t.o.m. mänskligt. Det är något helt annat än att öppet bryta mot en överenskommelse om författning en. Där handlar det inte om oförmåga utan om en uppenbar ovilja att acceptera de spelregler som finns. Det är för mig obegripligt att inte Jörgen Ullenhag fattar detta. Folkpartiet har ändå ägnat ett betydande intresse åt författningsfrågor. Eftersom jag tidigare har sagt positiva saker om Bertil Ohlin skulle jag om den förre folkpartiledaren vilja upprepa, att han med all säkerhet i dag skulle ha lyssnat till Jörgen Ullenhag med stor förvåning. Han skulle säkert ha känt betydligt mer frändskap med den folkpartirepresentant som sade: Hade vi vetat hur centern skulle handla här, hade det inte blivit någon uppgörelse över huvud taget. När det gäller kollektivanslutningen tycker jag att diskussionen förs som om reservationsrätten inte existerade. Om så hade varit fallet, hade jag på ett helt annat sätt kunnat förstå de synpunkter som här har kommit fram. Men den rätten är en viktig del i kollektivanslutningen. Dessutom är det naturligtvis så, som Jörn Svensson var inne på, att detta är en mycket viktig del av arbetarrörelsens historia. Denna fackligt-politiska samverkan har varit vår kraft när det gällt att stå emot angreppen från de borgerliga partierna och kapitalstarka företag. Vi kan inte se någon avmattning i den aktiviteten, Jörn Svensson, utan vi upplever en oerhörd uppladdning. Då må det väl vara oss förlåtet om vi i den situationen är mycket försiktiga vad gäller frågan hur vi skall försvaga vår organisatoriska styrka. Men vi har vidtagit en ärligt menad åtgärd för att ge dem ett alternativ som upplever de lokala fackliga organisationerna på så sätt att de vill ha ett sådant. Det alternativet finns nu, och därför behöver inte den enskilde på något sätt komma i den samvetskonflikt som Jörn Svensson och Jörgen Ullenhag här har tagit upp. Herr talman! Efter att ha lyssnat till debatten i bostadsfrågan i dag, tycker jag att en sak är ganska klar. Här har förts en diskussion som om människor bara bor i villor och småhus. Det är viktigt nog. Vi skall diskutera människornas boendevillkor. Det är vi socialdemokrater beredda att ställa upp på. Vi skulle kunna visa hur det under de borgerliga åren faktiskt vidtogs ganska kraftfulla åtgärder, som ledde till betydande kostnadsstegringar för småhusfolket under åren 1976-1982. Det vet de själva bäst! Men är det ändå inte märkligt att de borgerliga partierna inte har haft ett ord att säga om alla de människor som bor i flerfamiljshus, som har drabbats av fastighetsskatten ett och ett halvt år före villaägarna. De har inte sagt ett ord om deras problem när det gäller att betala hyror och andra kostnader. Detta är något som flerfamiljshusens människor — bostadsrättsinnehavare och hyrestagare — skall lägga på minnet i dag, nämligen att de, om de vill ha gehör för sina synpunkter, nog får vända sig till socialdemokraterna. Nu tvingas t.o.m. moderaterna att erkänna att det går ganska bra för Sverige och svensk ekonomi. Ulf Adelsohn försökte åter komma undan det genom att åberopa att Palmes och Reagans ordval var likartade. Gösta Bohman har gjort det tidigare genom att säga att Feldt för en moderat politik. Det är väl ingen som tror ett ögonblick på det! Men jag har ändå en motfråga, som Gösta Bohman kanske kan besvara när han så småningom kommer uppi debatten: Varför i all sin dagar förde inte Gösta Bohman en sådan moderat politik under sin tid som ekonomiminister? Då hade vi sluppit många av de problem vi har i dag. Men vi kan tyvärr inte ha några förhoppningar om att en borgerlig regering skulle föra det Gösta Bohman kallar en moderat politik. Det blir nog en socialdemokratisk politik av gammalt gott märke, som Wigforss, Sköld och Sträng har fört innan Kjell-Olof Feldt gick in som finansminister. Däremot kan man ju fundera litet över de borgerliga företrädarnas argumentation. Man skall ju ändå försöka förstå dem. En sak som slagit mig, eftersom vi diskuterat underskotten, är att de borgerliga partierna aldrig har varit med om att minska budgetunderskotten. De har bara varit med om att öka dessa underskott. Därför kanske vi inte kan begära att de riktigt skall förstå den typ av åtgärder vi vidtar. De har bara varit med om att våldsamt öka budgetunderskotten, men det finns inte en borgerlig regering i modern tid som har minskat budgetunderskotten. Därför får vi kanske, för att tala moderaternas språk, ha tolerans på den här punkten — inte bara mot mittenpartierna utan också mot moderaterna. Jag har varit något förvånad över att de borgerliga partiernas företrädare ägnat så stor del av sina inlägg åt att tala om socialdemokratisk politik. Egentligen är jag smickrad. Men att man från borgerligt håll nästan inte utnyttjat något tillfälle att resonera om sin egen politik förvånar mig. Vad är det borgerliga alternativet? Hur mycket skulle ni satsa på arbetsmarknadspolitiken? Vi har redovisat vårt belopp. Hur skulle ni finansiera en sådan satsning? Hur mycket skulle ni vilja satsa på investeringsprogram av det slag vi presenterat? Vad har ni för alternativ till förnyelsefonderna, som skall finansiera en bred utbildning rörande den nya tekniken och som skall hjälpa oss att finansiera delar av forskningsanslagen? Vad har ni för alternativ till den föreslagna bensinskattehöjningen? Bensinpriset kommer trots allt fortfarande att ligga 50 öre under den nivå som den borgerliga regeringen i Norge — utan budgetunderskott och med väldiga oljetillgångar — anser sig behöva hålla. Jag tycker att de borgerliga oppositionspartierna är väldigt bra på att tala i opposition och kritisera — man visar stor skicklighet. Men när ni fick regeringsansvaret under sex år, greps ni av stora skälvan och av handlingsförlamning. Den enda utväg ni hittade var att låna utomlands. Jag undrar om vi inte på sätt och vis har funnit våra rätta roller. De borgerliga partierna är obestridligen bäst på att opponera och kritisera. Vi socialdemokrater känner oss mera hemma när det gäller att regera och att ta ansvar. Nu finns alltså dessa roller. Vi kan för vår del lova att efter bästa förmåga försöka klara vår roll, och vi har visst förtroende för att de borgerliga partierna klarar sin roll. Det är, herr talman, en bra ansvarsfördelning.

Herr talman! Vi vill för det första lägga om den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken så att Sverige på nytt får ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Detta är ett citat, och det var Kjell-Olof Feldt som uttalade det här den 10 juni 1982. Han sade det i riksdagshuset vid Sergels torg. Han var i opposition, och det var tre månader kvar till 1982 års val. En politik som oundvikligen skapar arbetslöshet kan aldrig accepteras av socialdemokratin. Det är ett annat citat. Och vem uttalade detta? Jo, det var Olof Palme. Också det här uttalandet gjordes i den riksdagsdebatt som jag nyss nämnde. Olof Palme var i opposition, och det citerade löftet var ett av många löften såväl i den här debatten som i 1982 års valrörelse. Låt oss bara få regeringsansvaret så skall vi snabbt minska arbetslösheten, var det genomgående temat. Hur ser det ut i dag? Har den socialdemokratiska regeringen klarat krisen på arbetsmarknaden? Har Palme och Feldt och andra hållit sina löften? Svaret är nej. Men två år är en för kort tid, säger någon. Ja, Olof Palme lovade att problemen skulle lösas snabbt. Det har nu gått två år, men problemen är inte lösta. Men är man då inte på rätt väg? frågar någon annan. Jag beklagar. Det kan man inte påstå med bästa vilja i världen. Arbetslösheten är med svenska mått mätt mycket stor. Ja, den är större än någonsin. Den är större än i fjol, och den är större än i förfjol. Men den öppna arbetslösheten har ju gått ned till 140 000, invänder någon. Ja, jag medger att en liten nedgång kan noteras. Och fattas bara annat — många, många miljoner har satsats. En kraftig devalvering har genomförts, och vi befinner oss i en högkonjunktur. Å andra sidan kan vi inte nöja oss med att mäta bara den öppna arbetslösheten, som nu är drygt 3 20. En mängd människor har beredskapsarbete, deltar i arbetsmarknadsutbildning eller befinner sig i skyddad verksamhet. En mängd ungdomar är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den totala arbetslösheten är större än någonsin. Den är nu större än 7 Jo. Ca 330 000 kvinnor och män står i dag ofrivilligt utanför den reguljära arbetsmarknaden. I september 1982 var antalet 300 000. Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som har varit arbetslösa mer än 6 månader, bara ökar. I den proposition som regeringen presenterade i går och som vi i dag har fått på våra bänkar påtalas detta och föreslås en del åtgärder. Men man talar inte om hur stort antalet är. Man kan fråga: Varför döljs detta? Det kan möjligen vara en sinkadus. När det gäller öppet arbetslösa är det senaste antalet 36 000. Räknar man med också de människor som är eller har varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som kan anses ha varit långtidsarbetslösa, blir det verkliga antalet ännu större. Vi vet att det i vissa delar av landet finns en — i några delar stor — efterfrågan på arbetskraft. Men lämpliga arbetssökande saknas. I andra delar är arbetslösheten stor, men de riktiga jobben saknas. Arbetsmarknaden blir allt stelare och orörligare. För varje dag som går står det mer och mer klart att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med, som man säger, sin viktigaste fråga. Arbetslösheten ökar, och den har under de senaste två åren ökat snabbare hos oss än i andra OECD-länder. Så gott som varenda månad sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har den totala arbetslösheten ökat i förhållande till motsvarande månad året före. Vad värre är: Antalet riktiga jobb har inte ökat utan t.o.m. minskat. Var och en som nu lyssnar förstår att denna negativa utveckling är ytterst oroande. För de löntagare som har jobb ökar otryggheten. För de arbetslösa ökar hopplösheten. För de unga som inte har riktiga jobb eller som håller på att avsluta sin yrkesutbildning är den socialdemokratiska politiken en tragedi. I anslutning till detta sista beträffande situationen för de unga vill jag göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att arbetsmarknadsministern skall svara på en intressant interpellation om några veckor. Det är min partivän och riksdagskollega Bengt Wittbom, som i en interpellation har ställt nio frågor beträffande ungdomsproblemen på detta område. I augusti var 53 000 ungdomar mellan 16 och 24 år öppet arbetslösa. 3 800 hade beredskapsarbete. 9 500 befann sig i arbetsmarknadsutbildning och 30 000 i ungdomslag. Nära 100 000 ungdomar stod alltså utanför de riktiga jobben. I dag har vi ca 40 000 i ungdomslag, lika många människor som det finns invånare i min hemkommun Sollentuna. Dessa ungdomar har visserligen sysselsättning för tillfället, och det kan vara bra. Men vad blir effekterna? Vart leder detta? Det har nu gjorts utvärderingar. Arbetsmarknadsministerns svar på intepellationen här framdeles skall bli mycket intressant att ta del av. Hittills tyder ungdomslagsexperimentet på fastlåsningseffekter. Så gott som alla ungdomar slussas in i offentliga sektorn, när de till övervägande del borde slussas in i den enskilda sektorn och alldeles särskilt in i de expanderande branscherna. Men detta får kammaren som sagt tillfälle att återkomma till. Vad gör nu regeringen för att i sista stund försöka rädda ansiktet inför valet nästa år? Man höjer skatterna med 4 miljarder. Man höjer skatterna i ett land som har världens högsta skattetryck. De enskilda människorna får mindre valfrihet. Barnfamiljerna får det ännu besvärligare. Barnbidragshöjningen från årsskiftet är nu helt uppäten. För alla miljontals människor som vill att det skall löna sig att arbeta, att ta i litet extra, att ta större ansvar, blir tillvaron ännu hopplösare. För människorna ökar problemen. För företagen ökar också problemen. Stimulansen minskar. Tron på framtiden sviktar. Jag träffade småföretagare i måndags kväll. En del av dem har tidigare röstat socialdemokratiskt. Flera av dem berättade att de skulle kunna anställa folk. Det finns jobb, sade de, men vi vågar inte ta ansvar för anställda i dessa tider med alla dessa lagar och regler och med all denna byråkrati och alla kostnader. Det är ju knappt så jag klarar mig och min familj på att vara ensamföretagare, sade en av dem. Vad skall ni nu göra med dessa ytterligare skattemiljarder som ni skall ta från det redan skattetrötta svenska folket? 1,75 miljarder skall användas för att ytterligare lappa på det arbetsmarknadspolitiska lapptäcket. Det är offentliga sektorn som skall expandera. Vi har världens största offentliga sektor. Med öppna ögon tänker ni ytterligare öka den. Behövs det verkligen flera Folkets hus och ishallar i landet? Det kanske det gör, och rättare sagt är frågan: Har vi råd? Ni expedierar kongressbeslutet att öka den offentliga sektorn, och det är högst olyckligt. Ni skapar faktiskt ytterligare fasta jobb i kommunerna. Förstår ni inte att det är nya riktiga jobb i den enskilda sektorn som skall skapas? Lilly Hansson, gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, kommer snart upp i debatten. För nästan exakt två år sedan — det skiljer bara på tre dagar — stod Lilly Hansson som nyvald gruppledare i talarstolen i det dåvarande riksdagshuset vid Sergels torg. Hon sade bl.a. att sysselsättningen, rätten till arbete, har varit en viktig fråga i den nyligen avslutade valrörelsen. För oss socialdemokrater är rätten till ett arbete en av de viktigaste frågorna att klara av, sade Lilly Hansson. Hon citerade t.o.m. Ernst Wigforss för att riktigt rejält understryka frågans betydelse. Det har gått två år nu. Vi står här med facit i hand. Vad säger Lilly Hansson i dag? Hur förklarar Lilly Hansson misslyckandet? När jag ställer den här centrala frågan till gruppledaren för den socialdemokratiska gruppen i kammaren, skall jag försöka vara lika just som Lilly Hansson var i den allmänpolitiska debatten 1982. Jag vill inte påstå, sade hon, att hela misslyckandet beror på den borgerliga regeringspolitiken. Jag skall säga på samma sätt: Misslyckandet i dag beror inte bara på den felaktiga socialdemokratiska regeringspolitiken. Men den största delen av skulden får allt regeringen ta på sig, och det är detta jag tycker att Lilly Hansson skall förklara för kammaren. Mitt råd till Lilly Hansson är: Försök att få regeringen att lägga om politiken. Pröva nya vägar! Sänk skattetrycket! Avreglera! Stimulera! Se snarast till att det lönar sig att arbeta, att ta ansvar, att förbättra sin yrkesskicklighet! Jag och några moderata kolleger var på Sporrong i Norrtälje i måndags. Sporrong gör just nu det nya socialdemokratiska märket, som jag ser på en del kavajer här i kammaren. Man berättade att bland de anställda måste man bl.a. ha några extra yrkesskickliga verktygsmakare. I deras arbetsuppgifter var det inte bara fråga om att göra verktyg på tiondelar när. Det gällde hundradelar. Måste man betala extra hög lön för att locka till sig sådana arbetstagare? frågade vi. Självfallet, blev svaret. Hur går det ihop med den solidariska lönepolitiken? frågade vi Metallklubbens ordförande. Hans svar var verkligen belysande för hur förnuftiga människor utanför det här huset ser på tillvaron. Han sade helt enkelt att företaget står och faller med en skicklig yrkesarbetare. Det är klart, sade han, att hon eller han skall ha bättre betalt. Metallklubbens ordförande sade inte uttryckligen att det skall löna sig att vara skicklig i sitt jobb och att ta ansvar. Men han menade det. Nej, Lilly Hansson och övriga socialdemokrater i kammaren, det gäller att minska budgetunderskottet, det gäller att minska behovet av lån, det gäller att minska räntekostnaderna, det gäller att sänka skattetrycket, att avreglera produktionen och att föra över verksamheter från den offentliga sektorn till den enskilda. Det gäller att avveckla löntagarfonderna. Herr talman! Det är allt detta och en återhållsam lönebildning — löner som produktiviteten tillåter — som skall skapa nya jobb och trygga jobb och, inte minst, valfrihet när det gäller att välja jobb och, allra sist men också viktigt, spännande framtidsmöjligheter för de unga i Sverige.

Herr talman! I socialdemokratins Sverige gick det i september månad 140 000 människor arbetslösa, och drygt 160 000 personer var föremål för arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Till detta kommer 28 000 personer på rekryteringsplatser. Dessa siffror bekräftar att socialdemokraterna inte har lyckats så där speciellt väl att klara sysselsättningen trots konjunkturuppgången. Jag tar inte till starkare uttryck och avhåller mig från sådana formuleringar som socialdemokraterna använde i oppositionsställning. Som ni säkerligen minns, ärade kammarledamöter, påstod de då att den dåvarande mittenregeringen medvetet förde en politik som innebar att 30 000-40 000 människor gick onödigt arbetslösa. Så var det naturligtvis inte. Tvingas vi att gå in i en lågkonjunktur med stor arbetslöshet och många människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, innebär detta att våra möjligheter att på ett något så när acceptabelt sätt klara sysselsättningen under en lågkonjunktur minskar. Det finns alltså stor risk för växande problem, som kommer att leda till ökad arbetslöshet. Socialdemokraterna talar ofta om att Sverige är på rätt väg. Ett av inslagen är att man skulle ha återgått till arbetslinjen och lämnat kontantlinjen. Stämmer dessa uttalanden med verkligheten? Under budgetåret 1982 84 var drygt 2996. Det innebär alltså att en allt större del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna används för utbetalning till människor som av olika orsaker blivit arbetslösa. Verkligheten är någonting annat än vad som förkunnas av socialdemokraterna. För att åstadkomma positiva effekter på produktion och sysselsättning är det nödvändigt med en förändring av den ekonomiska politiken. Politiken måste utformas så, att man i ökad utsträckning slår vakt om de enskilda människornas initiativförmåga, möjlighet att ta ansvar och frihet att göra egna val. En sådan grundsyn kräver en väl fungerande marknadsekonomi, som till sin karaktär måste vara decentralistiskt inriktad. Det finns inget utrymme för kollektiva löntagarfonder i en sådan ekonomi. I en socialt anpassad marknadsekonomi är det nödvändigt med en ökad satsning på de mindre och medelstora företagen. I dag är över 350 000 personer sysselsatta i industriföretag med mindre än 10 anställda. Under förra riksmötet föreslog centern åtgärder som innebar förbättringar för de mindre och medelstora företagens möjligheter att utvecklas positivt. Vi föreslog bl.a. slopande av beskattningen av i företagen arbetande kapital, sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 5 procentenheter när det gäller företag med upp till 15 anställda. Vi är övertygade om att den nödvändiga sysselsättningsökningen inom industrin kan komma i just denna typ av företag. För att kunna klara sysselsättningen i olika delar av landet krävs en aktiv regionalpolitik. Vi ställer oss inte bakom en ökad flyttlasspolitik, för den löser inga problem. Vi måste utforma regionalpolitiken på så sätt att de sämst ställda regionerna får det bästa stödet. Därför måste arbetsgivaravgifterna differentieras till förmån för inlandskommunerna i skogslänen. Vi måste ställa ytterligare medel till förfogande för utvecklingsfonder, ökat glesbygdsstöd och de s.k. länsanslagen. Överföringen av ytterligare medel från det arbetsmarknadspolitiska anslaget till länsanslagen för fasta jobb måste fortsätta. Förra riksmötets beslut om ytterligare 100 milj.kr. till länsanslaget var en framgång för den linje vi har hävdat och kommer att hävda. Den framtida regionalpolitiken måste utformas i linje med de förslag som centerns ledamot i den regionalpolitiska utredningen har framfört i en särskild reservation. En sådan regionalpolitik skapar förutsättningar för en bättre regional balans och därmed ökad sysselsättning i olika delar av landet. Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är besvärande. Tillkomsten av ungdomslagen var ett steg i rätt riktning. Det gäller nu att förbättra och förändra innehållet i lagen. Enligt centern måste vi fullt ut öppna möjligheten att placera ungdomar också i den privata sektorn. Arbetstiden måste bli normalarbetstid och skall kunna förenas med lämplig utbildning. Ersättningen bör ligga på en lägre nivå, och det är också naturligt att den privata arbetsgivaren betalar exempelvis 20 kr. per dag jämte sociala kostnader på totallönen. Detta skall då jämföras med det som gäller för 16-17-åringar i ungdomsplats. Här betalar, som bekant, arbetsgivaren 10 kr. per dag plus sociala kostnader på 85 kr. Jag är av den bestämda uppfattningen att ungdomslagen har kommit för att stanna, och jag utgår från att regeringen i samband med budgetpropositionen återkommer med konkreta förslag till ändringar i den nu gällande ungdomslagen. Vi från centern kommer att följa upp våra tidigare ställningstaganden när det gäller ungdomslagens utformning och innehåll. Herr talman! Regeringens förslag i går om ytterligare insatser för att bekämpa arbetslösheten kommer vi i vanlig ordning att noggrant granska. Situationen på arbetsmarknaden är sådan att vi är beredda att medverka till insatser som kan förbättra läget för de arbetslösa, inte minst för de långtidsarbetslösa. Samtidigt vill jag betona nödvändigheten av att politiken utformas på ett sådant sätt att nya, fasta jobb kan skapas i ökad utsträckning. Arbetsmarknadspolitiken är och förblir ett komplement till den ekonomiska politiken. Centern har en annan uppfattning om inriktningen av den ekonomiska politiken än vad socialdemokraterna har. Vår bestämda uppfattning är att centerns politik skapar de bästa förutsättningarna för arbete åt alla.

Herr talman! Åter och åter upprepar regeringen och andra socialdemokrater att full sysselsättning är det viktigaste målet. Och åter och åter upprepas att arbetslösheten inte låter sig påverkas av bara ord. Aldrig någonsin i modern tid har det varit så hög arbetslöshet i Sverige som under den nuvarande socialdemokratiska regeringens tid. I dag ligger den strax över 3 20. Den har vid ett par tillfällen legat över 4 96. Anna-Greta Leijon säger i dagens tidningar att 4 96 arbetslöshet vore en katastrof för vårt land. Ja, 4 90 arbetslöshet har vi haft under den socialdemokratiska regeringens tid. Med Anna-Greta Leijons egna ord har alltså den socialdemokratiska regeringen inneburit en katastrof för vårt land när det gäller kampen mot arbetslösheten. Sällan hörde man en mer uppriktig betygsättning. Medan socialdemokraterna var i opposition ansåg man att en arbetslöshet på 3 90 var en oacceptabel nivå. Det tyckte också jag då, och det tycker jag fortfarande. Men regeringen har uppenbarligen avtrubbats i sin iver att få ner arbetslösheten. Nu går den ena månaden efter den andra med arbetslöshet över denna nivå, och fler och fler är arbetslösa allt längre. Betyder då inte paketet från i går att man nu sätter in kraftåtgärder mot arbetslösheten? Låt oss se vad det egentligen betyder. Man höjer skatter av olika slag med över 4 miljarder och lägger ut 1,75 miljarder av detta för arbetslöshetsbekämpning. Skattehöjningar betyder att pengarna i människors plånböcker räcker till mindre. Då sjunker efterfrågan, och då minskar behovet av att utföra tjänster och producera varor. Då minskar också efterfrågan på arbetskraft, varpå arbetslösheten ökar. Det blir effekten av regeringens paket från i går. Resultatet blir alltså med all sannolikhet att arbetslösheten stiger som följd av paketet och att de insatta åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten inte räcker till ens för att kompensera denna försämring. Om nu regeringens bedömning är att efterfrågan i ekonomin är för stor, varför då höja skatterna? Varför inte försöka få ned utgifterna i stället? Ökade skatter betyder, som så många har lett i bevis, mindre stimulans till företagande, ökade pålagor och färre initiativ. De ger inte säkert mer pengar till staten. Basen för de olika skatterna sjunker. Men det mest förvånande är att skatten måste höjas för att man skall få pengar till just arbetslöshetsbekämpningen. Varför kan man inte använda de skatter som redan tas in för att bekämpa arbetslösheten? Varför måste alltid detta ändamål komma sist? När man fördelar pengar som man har till sitt förfogande bör man börja med det viktigaste. Om man menar att kampen mot arbetslösheten är viktigast, varför börjar man då inte med att disponera pengar för just det ändamålet? Regeringen gör tvärtom. Den använder först pengarna till allt annat. Sedan upptäcker den att pengarna inte räcker till för det regeringen anser viktigast — dvs. kampen mot arbetslösheten — och så måste man höja skatterna. Med all kraft bekämpar vi arbetslösheten, sade statsministern här tidigare. Vi kan bara konstatera att den kraften uppenbarligen inte räcker till. I mitten av oktober får nu ändå ett antal myndigheter besked om att en del åtgärder skall vidtas för att rädda sysselsättningen i vinter. Det är sent det, fru Leijon. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen brukade hårt kritisera när stimulanspaket kom så sent som i oktober månad. Nu tillämpar socialdemokraterna själva den metoden. Det är inte heller särskilt kraftfulla insatser som regeringen gör, med hänsyn till arbetslöshetsnivån. Det kanske allra mest förvånande är att regeringen låter en tredjedel av paketet ligga i reserv för kommande dagar. Det är inte säkert att 500 miljoner behövs, menar regeringen. Vad innebär det? Skall regeringen vänta till dess att arbetslösheten återigen kommer upp i 4-procentsnivån innan alla pengar för att bekämpa arbetslösheten skall sättas in? Är inte det ett väl cyniskt resonemang? Det är alltså inte nog med att insatserna kommer sent, regeringen väntar dessutom till dess arbetslösheten blir ännu högre innan alla resurser sätts in. Vissa framsteg har ändå gjorts på vägen mot en sanerad ekonomi. Med hjälp av en internationell högkonjunktur och genom att överge en del av den lättsinniga politiken från oppositionsåren kan regeringen i dag peka på en del ljuspunkter. Nu äventyras också dessa ljuspunkter. I tron att man kan vrida utvecklingen rätt återgår regeringen då till skattehöjarpolitiken av gammalt dåligt märke. Den kommer inte att hjälpa, snarare stjälpa de ansträngningar som görs för att återgå till full sysselsättning. De nu aviserade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ger måhända en temporär förbättring, men sättet att finansiera dem ger en långsiktig försämring. Uttrycket nu är att ”vi är på rätt väg”. Ingvar Carlsson jämförde här i talarstolen nyss situationen i dag med läget 1979, då den dåvarande folkpartiregeringen faktiskt använde samma benämning. Det kan vara intressant att göra en jämförelse. 1979 var kurvorna på väg i rätt riktning. Hur blev det då? Det kan man bedöma året efter. Året efter, 1980, var 85 000 öppet arbetslösa. I år, just nu, är 140 000 öppet arbetslösa. Kan Anna-Greta Leijon lova att vi som snitt 1985 kommer ner till 85 000 öppet arbetslösa? Att vi var på rätt väg bekräftades av Anna-Greta Leijon själv i en debatt här i riksdagen i mars 1980, då hon sade: Läget på arbetsmarknaden har förbättrats klart under det senaste året. Efter de svåra åren 1977-1979 kan vi nu konstatera att arbetslösheten har minskat, att antalet lediga platser ökar och att sysselsättningen är högre än för ett år sedan. Det är glädjande att kunna göra dessa konstateranden. Jag skall försöka ge en beskrivning av hur vi socialdemokrater tycker att den här situationen borde utnyttjas. Anna-Greta Leijon bekräftade alltså att det var riktigt som vi sade 1979, nämligen att vi var på rätt väg, och att det blev en förbättring 1980. Jag skulle önska att vi i dag hade samma situation som Anna-Greta Leijon befann sig i 1980, då hon kunde tala om hur man skulle kunna dra nytta av ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. Dess värre har vi inte den situationen. I dag är arbetslösheten 60-70 96 högre än den var 1980. Vi måste därför sätta in alla krafter för att få ner den. Det mest oroande är att vi har denna arbetslöshet mitt i en högkonjunktur. Om vi befann oss mitt i en lågkonjunktur skulle det kanske inte vara så mycket att säga om omfattningen av de åtgärder som nu sätts in. Men sanningen är ju att vi har både en mycket hög arbetslöshet och ett rekordartat antal personer i olika AMS-åtgärder. Vi har det samtidigt som vi med rask takt närmar oss en ny lågkonjunktur. För varje högkonjunktur vi lägger bakom oss går vi in i nästa lågkonjunktur med ett ständigt ökande antal personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. Den helt överskuggande enskilda faktorn när det gäller att råda bot på detta är en lugn lönebildning. Om vi försöker ta mer betalt för våra arbetsinsatser än vår konkurrenskraft tillåter, straffar det sig obönhörligen genom höjd arbetslöshet. Det är i det perspektivet lovvärt att regeringen försökt harmonisera sin ekonomiska politik med synsätten hos parterna på arbetsmarknaden. Men resultatet har inte riktigt blivit det önskade. Tvärtom liknar det nu mest kaos i avtalsförhandlingarna. Det bådar verkligen inte gott för det samförstånd och den samsyn som behövs för att man skall kunna nå fram till ekonomisk balans. Det klimat som nu råder är kanske inte det allra bästa för att man nu skall föreslå regeringen nya överläggningar med parterna på arbetsmarknaden om ett annat ämne. Jag skulle ändå vilja råda arbetsmarknadsministern att ta initiativ till en förutsättningslös diskussion med parterna om hur den långsiktiga trenden i arbetslöshetsutvecklingen skall kunna brytas. Sanningen är ju att insatserna inom arbetsmarknadspolitiken ständigt har ökat. Alltmer av en naturlig vidareutbildning sker i samhällets regi i stället för på arbetsplatsen. Fler handikappade ställs vid sidan av den reguljära arbetsmarknaden. Antalet ungdomar som måste subventioneras in på arbetsmarknaden ökar. Det går inte att fortsätta på det viset. Trenden kan brytas bara genom att parterna medverkar. De borde förhandla fram andra villkor för vidareutbildning på arbetsplatserna, de borde släppa in fler handikappade där, avlösa ungdomslagen med nya ungdomsavtal, osv. Jag kommer senare att få tillfälle att diskutera just dessa frågor med arbetsmarknadsministern i en interpellationsdebatt. I dag ser jag det som mest angeläget att arbetsmarknadsministern försöker förklara varför kampen mot arbetslösheten alltid kommer sist på utgiftslistan. Varför tar man inte det som är viktigast först? Varför inte betala kampen mot arbetslösheten med de pengar man först får in via skatterna i stället för att ständigt höja dem för att få in mera pengar för detta ändamål, en politik som i ett längre perspektiv motverkar sitt eget syfte.

Herr talman! I går kväll talade jag med personalen på ett fritidshem. Jag bad dem berätta hur barnen har det i dag jämfört med hur det var för några år sedan. Så här sade en av dem: Både barnen och föräldrarna har det jobbigare i dag än tidigare. Det blir allt fler ensamstående föräldrar. Av våra 16 barn är det bara 2 som lever med sina ”riktiga” föräldrar. Mammorna arbetar heltid nu. Förr kunde de klara sig med deltid, men eftersom det blivit så dyrt att leva, bo och äta måste de arbeta full tid. Det betyder ofta att man åker med halvåttapendeln och kommer hem med halvsexpendeln. Då blir det inte mycket tid över för barnen. Det betyder också att föräldrarna har en mycket liten tid att dela barnens vardag. Det betyder i sin tur att fritidshemmet eller daghemmet får ta över vardagen med barnen. Barnen mår dåligt av detta — att föräldrarna inte har tid och ork att dela barnens vardag. Föräldrarna vet ofta inte vad barnen gör på dagarna — varken i skolan eller på fritis. Föräldrarna vet inte vilka kamraterna är eller känner inte till kamraternas föräldrar. Vad man hinner och orkar när man har handlat och hämtat ungarna på fritis och lagat middag och fått undan i köket — det är i stort sett ingenting. På helgerna städar och tvättar man. Föräldrar jobbar skjortan av sig för att hålla sig flytande. Och det handlar inte om nya tjusiga möbler — det handlar om att få ihop till mat och hyra. Det finns en nyfattigdom i vår tid, en resurssvaghet som tar sig uttryck i att man inte har någon framförhållning, ingen planering av roliga saker som man skall göra i framtiden. Det gäller att klara varje dag för sig. Jag upplever att föräldrar känner en stor maktlöshet inför sin vardagssituation och sin möjlighet att förändra den. Men ett stort önskemål är förkortad arbetsdag — med bibehållen lön. Vad detta kostar, om det nu kostar något, skulle vi ha igen i bättre mående barn och föräldrar. Det är en stor skillnad att komma hem klockan fyra mot att komma hem klockan sex. Många föräldrar lever också väldigt isolerade i sina lägenheter med sina barn. Ett annorlunda sätt att leva och bo skulle förmodligen också förändra och förbättra många familjers situation, så att man orkar mer. Med mer gemenskap och mer kollektivt boende skulle också ungarna kunna känna en större trygghet. Så långt den här personalen. Så till en annan fritidspedagog, som säger så här: Det finns fler nervösa barn, fler barn som har koncentrationssvårigheter, fler utagerande barn, fler inåtvända barn än tidigare. Föräldrarna har inte tid att ta del av barnens vardag. Många föräldrar köper sig fria med dyra leksaker i stället. Plastgubbar från Stjärnornas krig är ett exempel på dyra och ”konstgjorda” leksaker. Trötta, stressade och slitna mammor har dåligt samvete för att de inte har tid och inte orkar göra de saker de skulle vilja göra med sina barn. Så som det är på vårt fritis, så är det på många fritis. Vårt fritis är ganska vanligt och ligger i ett s.k. blandat område med barn från både hyreshus, bostadsrätt och radhus. Samtidigt som barnen har det så här jobbigt så skär kommunen ned personalens tid, ökar barngruppers storlek så att barnen får mindre tid. Man tar helt enkelt tid från barnen, och barnen får mindre av vuxenkontakter också inom barnomsorgen. Snålare med tid, mindre tid att bry sig, mindre tid att prata på. Sedan kickar man ut tioåringar från fritis till inget alls. Det här är inget unikt — så här är det, slutar denna kvinna. Barnomsorgspolitik är ekonomisk politik, fördelningspolitik. Det handlar om prioriteringar mellan olika verksamheter. Det handlar därför också om synen på barnen, hur viktiga eller oviktiga man tycker att de är — om det är värt att satsa på barnen och deras vardagsverklighet. Barnomsorgen skulle kunna vara ett otroligt bra stöd för barnen och deras familjer, om barnomsorgen fick de resurser som den behöver. Men samhället — och i detta fall är det regeringen som får ta på sig det största ansvaret — anser sig inte ha råd att satsa på en bra barnomsorg. Därför utlämnar man också kommunerna i många fall, så att dessa inte kan erbjuda en bra kvalitet på barnomsorgen, trots att barnomsorgen sägs vara en prioriterad verksamhet både för regeringen och för kommunerna. Man säger: Vi har inte råd. Vad är det för ekonomisk politik i arbetarrörelsens intresse som regeringen för? Man säger sig inte ha råd att satsa på barnen. Men samtidigt noterar man en otrolig vinstutveckling för företagen. Det gäller pengar från vinstutveckling vilka går till investeringar utomlands och till utdelningar till aktieägarna här hemma. Vilkas ärenden går regeringen? Ja, inte går man barnens ärenden. Det är ett illvilligt sparande som pågår nu. Egentligen är det ett stort slöseri, som försvårar barnens, föräldrarnas och personalens situation. Vad som kom fram i diskussionen med personalen på fritidshemmet var att både barn och föräldrar saknade tid, och därmed även ork för en meningsfull tillvaro tillsammans efter arbetsdagens slut. Sextimmarsarbetsdag är ett viktigt kvalitetskrav i fråga om barnomsorgen och en förutsättning för att barnomsorgen skall kunna fungera på ett bra sätt. Arbetstiden måste förkortas, av olika skäl. Den måste förkortas av t.ex. sociala skäl. Vi måste få mera tid att umgås med våra barn, familjer och vänner. Vi måste ges bättre möjligheter till en aktivare och rikare fritid. Vidare måste arbetstiden förkortas av jämlikhetsskäl. Kortare arbetsdag för alla underlättar för män och kvinnor att dela på det viktiga hemarbetet. Arbetstiden måste dessutom förkortas för jobbens skull. Det finns i dag över 147 000 öppet arbetslösa människor i vårt land. Den verkliga arbetslösheten är emellertid betydligt större. Det behövs en sysselsättningspolitik för nya och fasta jobb. Men det är också nödvändigt att arbetstiden förkortas. Övertidsuttaget måste begränsas. Övertidsuttaget motsvarar 140 000 heltidsjobb per år. Arbetstiden måste också förkortas för solidaritetens skull. Alla måste ha rätt till ett heltidsarbete. I stora delar av Europa utvecklas rörelse och kamp för arbetstidsförkortningar. Att genomföra sextimmarsarbetsdagen är dels en fråga om politisk vilja, dels en fråga om ett val — ett val som har att göra med hur vi skall prioritera och fördela vårt välstånd, vår produktivitet och vår tillväxt. Detta val är i högsta grad ett politiskt val — ett politiskt ställningstagande. Möjligheterna att reducera arbetstiden är mycket stora. Om produktivitetsutvecklingen fram till sekelskiftet blir ungefär som den varit under de senaste 20 åren, kan arbetstiden förkortas till uppemot 55 96, beroende på hur mycket vi vill öka den privata eller den offentliga konsumtionen eller investeringarna. I första hand är valet förstås inte en ekonomisk fråga utan en fråga om värderingar av olika alternativ, och därmed en fråga om att ge samhällsutvecklingen den inriktning och välfärden det innehåll som bäst överensstämmer med medborgarnas värderingar och önskemål. Ett annat sätt att dels tillskapa nya jobb, dels förbättra barnomsorgen är att både bygga ut barnomsorgen så att alla barn får en plats och se till att kvaliteten blir god genom att åstadkomma mindre barngrupper och en kraftigt ökad personaltäthet. Vill regeringen prioritera barnens behov och samtidigt öka sysselsättningen, så är ett utmärkt sätt att åstadkomma detta just att ha en bra och utbyggd barnomsorg.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker det var en mycket riktig beskrivning av många småbarnsföräldrars situation som Inga Lantz gav i början av sitt anförande. Jag befinner mig själv i den situationen att jag praktiskt ser hur det är. Jag har fortfarande barn på fritidshem, och eftersom jag bor ganska långt utanför staden vet jag att den beskrivning av hur kämpigt det är för många småbarnsföräldrar som Inga Lantz gav är riktig. Jag tycker precis som hon att detta är ett mycket viktigt skäl för att förkorta arbetsdagen. Men samtidigt är jag helt övertygad om att det inte finns någon enkel genväg över en sådan förkortad arbetsdag för att lösa arbetslöshetsproblemen. Jag tycker att vi skall arbeta för en arbetstidsförkortning av de skäl som Inga Lantz gav i början av sitt anförande. Men vi skall inte tro att vi enkelt löser sysselsättningsproblemen den vägen. Tyvärr visar utvecklingen ute i Europa att det inte är så. Under debatten har det av den ena talaren efter den andra gjorts försök att beskriva situationen på arbetsmarknaden i dag i mycket dystra termer. Men läget på arbetsmarknaden i dag är ändå klart bättre än för ett år sedan och klart bättre än för två år sedan. Det betyder inte att vi kan vara nöjda och till freds med nivån på arbetslösheten. Men att vi är på rätt väg visar utvecklingen mycket tydligt. Flera människor har arbete i dag. Om vi jämför den senaste månadssiffran, den för september, med förra året, visar det sig att 83 000 fler är i sysselsättning. Då säger en del: Det är bara arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ja, det är inte så bara — och det kommer jag tillbaka till - men om vi räknar bort dem som är i beredskapsarbete och berörs av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är det ändå en ökning av sysselsättningen med 38 000 jämfört med september förra året — på den vanliga, öppna arbetsmarknaden. Vi har färre arbetslösa nu än vi hade förra året, färre än när vi tog över regeringsmakten 1982. Vi har fler nyanmälda lediga platser. Glädjande nog kan vi också konstatera att arbetsförmedlingen nu tycks fungera bättre än tidigare, platserna tillsätts snabbare nu än förut. Då kan man fråga sig: Om läget är sådant, varför behövde då regeringen i går presentera ett nytt förslag med 1 750 milj.kr. för ytterligare insatser på arbetsmarknadspolitikens område? Det finns tre skäl för det. Det första skälet är att de medel som hittills avsatts för det här budgetåret, genom budgetpropositionen, som vi lade fram i januari, och genom kompletteringspropositionen, som behandlades av riksdagen i juni månad, tillsammans är avsevärt mindre än för förra budgetåret. Vi sade därför i våras — också till riksdagen, vilket bl.a. Ingemar Eliasson kanske borde komma ihåg — att regeringen mot den bakgrunden tänkte återkomma i höst med en förnyad bedömning, när vi kunde göra en säkrare bedömning av bl.a. behovet av beredskapsarbeten. Det redovisades i kompletteringspropositionen. Där sades att arbetsmarknadsstyrelsen inte hade gjort sin definitiva bedömning av behovet av medel och skulle återkomma och att vi därefter ämnade återkomma till riksdagen. Det är det ena skälet. Det andra skälet hänger samman med utvecklingen mot ökad långtidsarbetslöshet. Vi har, som jag har sagt, lyckats bryta den allmänna ökningstakten när det gäller arbetslöshet, men vi har en mycket oroande utveckling mot att fler människor går arbetslösa under lång tid. Det är en utveckling som vi sett i många andra länder, och i många länder är siffrorna betydligt mer avskräckande än här. Jag känner en djup oro över den nuvarande situationen när det gäller långtidsarbetslösheten, som kräver gemensamma tag. Jag kommer tillbaka till den frågan strax. Denna situation är det andra skälet till att vi kommer med detta förslag om åtgärder. Det tredje skälet är att vi vill fortsätta på den väg som vi har slagit in på, dvs. att förnya arbetsmarknadspolitiken, att förenkla regelsystemet och göra det lättare att hantera samt att därmed också effektivisera och förbilliga våra insatser. Denna proposition innehåller sådana förslag. Vad gör vi genom att lägga fram detta förslag? Det är inte alls så, som Alf Wennerfors har fått för sig, att vi försöker låsa in människor i den offentliga sektorn. 500 milj.kr. lägger vi till på det s.k. rekryteringsstödet och de enskilda beredskapsarbetena, som går till den privata sektorn. Detta stöd infördes den 1 januari i år och har fungerat mycket bra. Det har hittills använts för arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa. Vi säger nu att huvuddelen av de nya medlen bör gå till just de långtidsarbetslösa. När det gäller ungdomarna räknar vi med att företagen skall anställa dem utan några subventioner från samhällets sida. Vi vet att många företag just nu behöver nyanställa folk. Vi föreslår också ett nytt rekryteringsstöd för fasta jobb i kommuner och landsting. Det liknar till sin konstruktion stödet på den privata sidan. Det är helt och hållet destinerat till de långtidsarbetslösa. Som jag sade förut krävs det nya insatser, och det handlar inte bara om pengar. Utvecklingen är sådan att det finns en risk för att vissa människor blir ratade gång på gång när de söker arbete, av både de enskilda och de offentliga arbetsgivarna. Denna utveckling måste vi sätta stopp för, om vi menar allvar med parollen Arbete åt alla, att den skall gälla också de människor som har handikapp eller skavanker av olika slag. Många av de långtidsarbetslösa har en och annan skavank — vem har inte det för resten? Vi föreslår dessutom andra insatser för de långtidsarbetslösa. Tillsammans med Stockholms kommun har arbetsmarknadsstyrelsen diskuterat ett särskilt projekt just för långtidsarbetslösa där kostnaderna för insatserna för ungefär 1 000 personer skall delas mellan kommunen och staten. Det finns en grupp socialmedicinskt handikappade, dvs. missbrukare, som vi brukar kalla T 1-arbetare — vilket är en oegentlig beteckning. De har år efter år gått i beredskapsarbeten. Vi vill nu göra om denna form av beredskapsarbete till en mera stadigvarande sysselsättning, och det finns förslag om detta i den proposition som regeringen har lagt fram. Vi räknar med att det behövs 500 milj.kr. mer till beredskapsarbeten.

Herr talman! Anna-Greta Leijon säger att arbetslöshetssituationen är klart bättre nu än för ett år sedan och också klart bättre nu än för två år sedan. Då måste jag få fråga Anna-Greta Leijon: Medger inte Anna-Greta Leijon att den totala arbetslösheten har ökat och att läget har blivit allvarligare, då siffran för den totala arbetslösheten i dag är 328 000, medan siffran för september 1982 var 300 000? Jag tycker att Anna-Greta Leijon i någon mening skulle framhålla att Anna-Greta Leijon som arbetsmarknadsminister och särskilt ansvarig för den här sektorn är oroad över utvecklingen. Jag vill gärna säga att det är viktigt att vidta åtgärder när det gäller de långtidsarbetslösa. Det är en utsatt grupp, det är alldeles klart. Men för min del är det för tidigt att göra några bestämda uttalanden. Vi skall studera propositionen och pröva vad som kan göras. Det är möjligt att vi kan nå enighet på en del punkter. Men får jag passa på att fråga Anna-Greta Leijon: Hur många långtidsarbetslösa anser Anna-Greta Leijon att det finns f. n.? Jag skulle också vilja ställa en fråga beträffande ungdomarna. Jag nämnde i mitt anförande att vi är uppe i nära 100 000 arbetslösa totalt i gruppen ungdomar mellan 16 och 24 år. Jag nämnde olika siffror för hur de är uppdelade. 53 000 är öppet arbetslösa, 3 800 har beredskapsarbete, 9 500 går på arbetsmarknadsutbildning och 30 000 finns i ungdomslag. Antalet har nu ökat, vilket den sista siffran visar. Vill Anna-Greta Leijon bekräfta att dessa siffror är riktiga? Problemet är också de riktiga jobben, jobben i den enskilda sektorn, om vi kallar det så. Får jag fråga: Hur många jobb skapas genom skattehöjningen på 4 miljarder?